Fru talman! Vi svenskar lever tungt på jorden, och vi alla i den industrialiserade världen lever tungt. Vår tyngd i världen beror på att vi lever så slösaktigt och att vi förstör de ekologiska systemen och framtiden för kommande generationer. För att vara solidariska måste vi anstränga oss att leva lättare på jorden. Utgångspunkten för det budgetförslag som miljöpartiet de gröna utarbetade med anledning av nådiga luntan är att vi lever i en tid med två samtidigt pågående kriser, den ekologiska och den ekonomiska, och att dessa två kriser har ett klart och entydigt samband med varandra. Båda beror på att vi slösar så förtvivlat mycket. Vår förbrukning av materiella resurser är orimligt stor, sedd ur såväl nationell som global synvinkel. Utanför våra gränser slösar man förvisso kraftigt och i ökande takt. Marknadsmöjligheterna för svensk industri är stora, men de minskar nu kraftigt på grund av att vi under ett antal år har låtit priser och löner skena i höjden. Våra exportvaror blir dyrare och därmed svårare att exportera. Till detta kommer självfallet att svensk industri har passat på att höja priserna rejält under den långa högkonjunkturen. Det avspeglas i de kraftigt höjda vinstnivåerna inom industrin. De höjda priserna har lett till omfattande löneökningar, som i sin tur bidrar till att höja tillverkningskostnaderna. Karusellen är därmed i gång. Industrin har länge arbetat nära sitt kapacitetstak. De köpkraftshöjande löneökningarna medför ett ökat köptryck, som bara kan mättas genom import. Sammantaget innebär detta att bytesbalansen blir negativ, och det i rasande fart. Tal på minus 50-70 miljarder nämns för de närmaste åren. Vi måste nu låna pengar utomlands till stigande räntor för att betala den överkonsumtion som våra reallöneökningar har frestat oss till. Visst är det absurt att vi pressar upp priser och löner till nivåer så höga, att vi tvingas låna för att förbruka vardagsvaror! Vi överlåter åt våra barn och barnbarn att betala för vår överkonsumtion. Överkonsumtionen, som är en överförbrukning av materiella resurser, leder till omfattande och förödande miljöförstöring. Detta sker därför att vi i den industrialiserade världen anser oss ha rätt att sätta vår prägel på naturen. Vi spelar naturens herrar. I de debatter som jag har kunnat medverka i under min riksdagstid har det ännu aldrig gått att få till stånd en diskussion om tillväxtens gränser och de fysiska begränsningar som vi har som människor. Jag vill nu fråga Roland Sundgren och statsrådet om de ser någonting i vår omvärld och vår miljö som kan vara begränsningar för en ständigt ökad materiell konsumtion och ekonomisk tillväxt. Om ni gör det, vill jag fråga, vilka slutsatser ni drar av denna insikt. Våra kriser är överflödsoch slöserikriser. Vi skuldsätter oss både ekologiskt och ekonomiskt. Den dubbla krisen borde innebära att vi ansträngde oss att inte skuldsätta oss mer och att vi betalade våra skulder — vi har ett betalningsansvar. När statsministern rättfärdigar sin nyligen träffade överenskommelse med Westerbergsgänget säger han att det finns fyra projekt som ställer anspråk på samhällsekonomin, och det är: Det är med förfäran jag konstaterar att han inte med ett enda ord nämner miljön och det ekologiska förfallet. Dessa frågor finns uppenbarligen inte i statsministerns sinnevärld. Vi kan bara konstatera att statsministern struntar i miljöfrågorna och att han ingår i den stora kretsen av medvetna miljöbovar. Därför ser det ut som det gör i Sverige, och därför är det naturligt för regeringen Carlsson att bygga en ekologiskt orimlig bro över Öresund, prospektera efter olja i Östersjön, tillåta reklam i svensk TV och skjuta på kärnkraftsavvecklingen. Eller hur blir det med dessa viktiga framtidspunkter i det socialdemokratiska partiet? Mina erfarenheter från riksdagsarbetet är inte speciellt positiva när det gäller de olika partiernas medvetenhet om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. Man agerar som om dessa samband över huvud taget inte fanns, som om alla de kunskaper som vi intresserade medborgare kan ta del av varje dag inte fanns — som om de flesta vore miljöbovar. Det är ni när ni inte bryr er om det som händer, när ni medvetet blundar för verkligheten. Om ni inte blundade eller inte struntade i framtiden skulle ni rimligen agera på ett annat sätt: se till att det blev majoritet för förslag som gynnar en dämpad konsumtion och minskad förslitning av människor och natur i stället för att hålla fast vid detta eviga avslående av yrkanden och reservationer där det föreslås miljöförbättringar eller ekonomiska styrmedel för att komma ifrån det ekologiska förfallet. Det är bedrövligt och en skam med detta totala ointresse för de centrala framtidsfrågorna och denna fokusering på att till varje pris öka den materiella förbrukningen och den ekonomiska tillväxten, oavsett konsekvenserna. Den ekonomiska politik som nu har signerats av socialdemokrater och folkpartister bär i allra högsta grad miljöbovarnas stämpel. När vi nu uppenbarligen borde kunna vara överens om vad våra kriser består av och vad de beror på, borde det vara enkelt att föreslå en politik som leder till att vi kan klara såväl den ekonomiska krisen som den ekologiska. Men icke så! För allt i världen — blunda och kör! Det verkar vara måttot för dagen. Den omtalade skattereformen, som är beklämmande i många stycken, leder till ökade sociala orättvisor och ökad materiell förbrukning och leder oss längre in i de ekonomiska och ekologiska kriserna. Varför då? Jo, därför att man anser att ett av våra allvarligaste problem är att vi arbetar för litet i Sverige — detta trots att antalet människor i lönearbete har stigit kraftigt de senaste åren. Vad gör då dessa puritanska arbetsstrateger? Jo, de sänker inkomstskatterna rejält för dem med höga inkomster och låter dem med låga inkomster stå för betalningen genom mer och intensivare lönearbete för att de skall kunna klara sina ekonomier. Deltidsarbetande, speciellt kvinnor, skall tvingas ut i ofta monotona, förslitande arbeten därför att deras vardagskostnader stiger kraftigt för att de skall ge de redan rika ännu mer att slösa med. Är detta en solidarisk politik av en socialdemokratisk arbetarregering av 90-talsmodell, inspirerad av de nya makthavarna folkpartiet? Inte undra på att de gamla trogna inte känner igen sig och att opinionssiffrorna rasar! Det skall de göra med en så skamlös roffarpolitik förd av miljöbovar. Jag vill citera Willy Bergström i skriften Socialdemokratins samhälle, där han skriver: Knappast någon gång i partiets historia torde privatkapitalismen så kraftfullt ha förstärkts på kort sikt som efter 1982. Det torde också vara svårt att hitta en tidigare period med så omfattande omfördelning av förmögenheterna till förmån för rika privatpersoner som under 1980-talet. Denna politik fortsätter i dag med oförminskad styrka i skydd av folkpartiet. Generalsekreteraren i Svenska naturskyddsföreningen Anders Wijkman har sagt följande: Om tankarna på ”gröna” skatter inte redan nu förs in i arbetet med skattereformen är risken överhängande att det kommer att dröja ytterligare flera decennier innan vi får ett miljöanpassat skattesystem. Så verkar det bli. Momsen skall höjas generellt med 1 96 för att dämpa konsumtionen. Det kan låta bra, men det ger ingen miljöprofil, och det ger inte medborgarna incitament att söka sig till mindre miljöförstörande produkter och varor. Nu hade det äntligen varit läge att sänka eller slopa momsen på den svenska basmaten, att höja den för andra varor, att få fart på bra svensk odling och att minska importen av kraftigt besprutade grödor. Det hade varit läge att avskaffa moms på persontransporter. Varför det? Jo, därför att moms på persontransporter minskar åkandet med järnväg och annan kollektivtrafik och ökar bilåkandet. Vad betyder det? Jo, att de farliga utsläppen från bilismen gynnas. Så kan bara medvetna miljöbovar handla. Hade det inte varit läge att nu sänka hastigheterna på våra vägar för att minska bensinförbrukningen och importen av bränslen som ett bidrag till att stoppa försämringen av bytesbalansen? Det som skulle gynna miljön och minska koldioxidbelastningen struntar ni i. Ni bryr er inte ens om att komma till rätta med bytesbalansen med så enkla medel, trots att ni är så bekymrade över såväl bytesbalansen som koldioxidutsläppen och kväveoxidutsläppen. Är era bekymmer bara munväder, ni socialdemokrater och folkpartister? Hur ofta hör vi inte moderater och folkpartister säga att vi måste göra något åt den offentliga sektorns utgiftsökningar och speciellt då inom vården. Vi gröna håller med om att det måste göras något. Men till skillnad från högergnölarna i politiken föreslår vi åtgärder som faktiskt kan sänka kostnaderna för den offentliga sektorn. En sådan viktig åtgärd är att sänka farterna på våra vägar. På så sätt minskar olyckorna kraftigt och därmed också belastningen på den offentliga sektorn. För att inte tala om att lidandet minskar. En annan åtgärd är att sänka arbetsgivaravgifterna och växla dem mot höjda energioch miljöskatter. Inget sådant sker, för när det kommer till kritan bryr man sig egentligen inte ett enda dugg om den offentliga sektorn. Det är politiskt bra att den är trängd av alla dessa olycksfall, för då kan man klaga på den och använda situationen politiskt för att frammana bilden av ett dåligt samhälle. Dessutom skulle ju BNP gå ner om olyckorna skulle minska, och det skulle enligt dessa strateger vara en än värre olycka för landet. Det är med andra ord det råa, kalla samhället som de vill bygga upp, moderater och folkpartister, inte ett mjukare, människovänligare, som är mindre skadebelastat. Det är tragiskt för svenska folket att socialdemokratins ledning har funnit det förenligt med sina intressen att liera sig med de brutala krafterna i samhället, krafter som socialdemokratin förr försökte bekämpa. Det är märkligt med det stora vågmästarpartiet socialdemokraterna, som inte vågar ta ansvar för de många och de utsatta.

I den gröna luntan balanserade vi budgeten på så sätt att vi medvetet minskade konsumtionsutrymmet för medborgarna, tog pengar från företagen och lade pengarna på framtidsinvesteringar för den spårburna kollektivtrafiken. På så sätt bidrar vi till att minska efterfrågan, inflationen och underskotten i bytesbalansen. Det har varit fascinerande att se med vilken fermitet och iver som alla dessa förslag avvisas i utskotten: Inget av värde. Ointressant. Låt det fortsätta som förr. Efter oss syndafloden. Varför det? Jo, därför att våra förslag stör det invanda tänkandet och därför att man faktiskt har en sorts glädje i att såväl ekonomi som ekologi förstörs. Det går inte gärna att tolka handlingarna på annat sätt. Jag har svårt att inte se Tobisson, Wibble och Sundgren annat än som kva lificerade miljöbovar, och likaså naturligtvis alla de som ställer sig bakom eller framför dem i det politiska livet. Vill de förta denna sanna bild av sina gärningar, skall de upp till bevis. Det finns möjlighet att föreslå miljörimliga åtgärder och ställa sig bakom andras förslag till miljörimliga åtgärder, åtgärder som gör det bättre för oss på kort och lång sikt såväl ekonomiskt som ekologiskt. Vi måste komma bort från den ekonomiska politik som innebär medvetna steg mot att förstöra våra livsbetingelser in i det ekologiska förfallet. Den är förödande, och det är förnedrande att åse det usla spelet om vår framtid som bedrivs med sådan effektivitet i riksdagen och av regeringen. Här finns inga tankar på att vi skall leva lättare på jorden. Men det finns sätt att komma bort från riksdagens miljöletargi. Sättet är att vi som medborgare och konsumenter tar makt över vår vardag och vår framtid. Framtiden är i våra händer! Gå och köp Naturskyddsföreningens bok Handla miljövänligt, ta den, läs den, kräv, fordra och begär av Dina handlare att de skall ha miljöoch hälsoschyssta varor! Köp dem, tvinga industrin och marknaden till ändringar, kräv märkning, kräv ärliga besked! Handla är att rösta med plånboken varje dag. Då tar Du ansvar, då sliter Du mindre på miljön och människorna, då slösar Du mindre, då minskar Du den farliga konsumtionen, då förbättrar Du bytesbalansen, då lever Du lättare på jorden, då räddar Du miljön och framtiden för Dina barn och barnbarn, för här inne sker det ännu inte. Därmed vill jag yrka bifall till alla de reservationer som miljöpartiet står bakom i detta betänkande.

Fru talman! Som det har sagts tidigare, är det finansutskottsbetänkande vi nu behandlar det som i mars, om det hade varit ett normalt år, skulle ha dragit upp riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetregleringen. Det är den finansplan som presenterades i januari och de partimotioner och förslag till riktlinjer som lades fram i anslutning därtill och också den proposition, nr 114, som Allan Larsson som ny finansmininster har signerat som det här betänkandet behandlar. Jag har i första hand tänkt hålla mig till detta. Det som har hänt därefter och innehållet i den uppgörelse med folkpartiet som träffats sedan vi justerade betänkandet kommer närmast Erik Åsbrink att ta upp i sitt anförande. Jag vill först säga några saker med tanke på det som anförts tidigare i debatten. Lars Tobisson har talat om att vi går in i 90-talet med en finansplan som andas ett misslyckande för den tredje vägens politik. Även Anne Wibble har varit inne på det och talat om sönderfallet för den tredje vägens politik. Utifrån litet andra utgångspunkter har Lars-Ove Hagberg å sin sida talat om 80-talet som ”gräddfilen” för kapitalet. Eftersom tidsperspektiven tydligen lätt faller i glömska, tror jag att det finns anledning att börja med att säga något om den ekonomiska politik som förts sedan 1982 och betona att den faktiskt har varit mycket framgångsrik för det svenska samhället. Arbetslösheten, som är den viktigaste fördelningspolitiska faktorn, har i det närmaste raderats ut. Det gigantiska budgetunderskottet, nära 90 miljarder kronor, har under de senaste åren vänts i ett överskott. Antalet människor i arbete har ökat med över 250 000. Reallönerna har stigit med över 10 90. Transfereringar, barnbidrag och olika socialförsäkringsåtgärder, har gjort att de disponibla inkomsterna har stigit ännu mer, med 13 96. Eftersom man ofta hör att hyrorna ökat så kraftigt, finns det skäl att nämna att hyreshöjningarna faktiskt har legat under löneökningarna sedan 1982, vilket icke var fallet de första åren på 80-talet. Svensk industri har kraftigt utvecklat sin styrka, och vi har påbörjat en omfattande förnyelse av vår gemensamma sektor. Listan skulle kunna göras längre, men jag vill påminna om dessa fakta, eftersom man av både debatten här i kammaren och den i massmedia ibland bibringas känslan att 80-talet för vårt land var ett förlorat årtionde. Så är verkligen inte fallet. Tvärtom kan vi på nära nog samtliga samhällets områden glädja oss åt en positiv utveckling. Det kan också vara en viktig påminnelse för oss i dag, när det gäller att lösa problem av ett annat slag, att det kan gå att lösa de problemen också om bara viljan finns, även om de kan se svårlösta ut. Det överordnade målet för den ekonomiska politiken är för oss socialdemokrater att slå vakt om arbete åt alla. På det området har den förda politiken varit särskilt framgångsrik, så framgångsrik att vi i dag har en så låg arbetslöshet att den i jämförelse med förhållandena i andra industrinationer kan betraktas som unik. Detsamma gäller vår höga sysselsättningsgrad för både män och, inte minst, kvinnor. Samtidigt som vi kan glädja oss åt detta vi uppnått sedan 1982 får vi naturligtvis inte — och det är vad debatten gäller i dag — blunda för de problem som sedan ett par år alltmer blivit en realitet för oss. Inflationen bekämpades framgångsrikt fram till senare hälften av 1980-talet. Den har på senare år börjat stiga kraftigt. Priser och kostnader jagar varandra i ett tempo som är fullständigt oacceptabelt. Det finns alltså ett behov av att strama åt ekonomin. Förra året vid denna tid avvisade riksdagen regeringens förslag om en tillfällig momshöjning. Riksdagen beslutade senare genom uppgörelse mellan socialdemokraterna och centerpartiet om ett tillfälligt obligatoriskt sparandet om avsättning till arbetsmiljöförbättrande åtgärder, om investeringsavgift för det oprioriterade byggandet i Stockholms och Uppsalas regioner. Detta har haft en viss effekt, men effekten har varit klart otillräcklig. Inte minst de avtal som parterna på arbetsmarknaden har slutit under de senaste åren, som har legat på en alltför hög nominell nivå, har bidragit till att reducera effekterna av de åtstramningsåtgärder som vidtogs förra året. Vi kan nu konstatera att under perioden 1988-1990 har löneökningarna på den statliga, kommunala och privata sektorn kommit att ligga på nästan samma nivå, mellan 26 och 28 926. Samtidigt har tillväxten i samhället begränsat sig till 6 96 under denna period. Dessa siffror talar för sig själva. Det går naturligtvis inte att fortsätta på detta sätt utan problem, och det blir heller inga löneökningar utan starka prisoch kostnadsökningar som ligger på en nivå som överstiger förhållandena i våra viktigaste konkurrentländer. Detta betyder att här krävs bestämda insatser från samhällets sida genom den ekonomiska politiken. Samtidigt krävs en stark vilja från parterna på arbetsmarknaden att snarast nå överenskommelser, så att man kan växla ned prisoch kostnadsökningarna. De måste ned till en nivå som gör det möjligt för den konkurrensutsatta delen av näringslivet att vinna andelar på världsmarknaden. Detta är faktiskt ett villkor för vårt samhälles framtida välfärd. Vi kan konstatera att löneutvecklingen är ett misslyckande i svensk ekonomi. Ingen tjänar på den, framför allt inte löntagarna. Om det finns några vinnare så är det de som äger fast egendom. Löntagarna skänker varje år via inflationen miljarder till de allra rikaste, och det var inte meningen med löneökningarna. I regeringens finansplan pekas också på andra problem i vår ekonomi. Tillväxten är för svag för att räcka till för alla de krav och önskemål som finns: krav på ökade reallöner, ökade investeringar i miljön, energi, utbyggd barnomsorg, sjukvård och mycket annat. Vårt sparande är för lågt. För litet av våra resurser avsätts för investeringar, tillväxt och framtida behov. Till det kommer att underskottet i våra utrikesaffärer har börjat växa. Dessa problem understryker behovet av att den ekonomiska politiken även i dag inriktas på att dämpa överhettningen och förbättra förutsättningarna för en gynnsam utveckling på längre sikt. Sedan regeringen lyfte fram dessa problem i finansplanen har läget — som också sagts här i debatten i dag — förvärrats ytterligare. Konjunkturinstitutet bedömer nu att tillväxten i bruttonationalprodukten kommer att bli mindre än hälften av förra årets ökning, och detta trots att utvecklingen i vår omvärld bedöms som positiv. Industriinvesteringarnas ökningstakt under 1989 uppgick till 16 26, men beräknas i år stanna vid 5 26. Det är ändå en hög nivå, men det är en lägre ökningstakt. Konjukturinstitutet bedömer att underskottet i bytesbalansen för 1990 blir nära 53 miljarder. Lyckas vi inte kraftigt pressa ner prisoch löneökningarna, finns en risk att underskottet 1991 växer till 70 miljarder kronor. Ett högre ränteläge och lägre vinster för industrin leder till minskade industriinvesteringar. Risk föreligger för den svagaste investeringsutvecklingen sedan början av 1980-talet. Konjunkturinstitutet menar dock att om man lyckas hålla de nominella löneökningarna tillbaka kan situationen för den svenska ekonomin påtagligt förbättras redan under 1991. Utskottet menar att arbete åt alla måste vara den främsta uppgiften för den ekonomiska politiken. Det allt överskuggande hotet mot en rimlig fördelning av vår välfärd är en stor och okontrollerad arbetslöshet. Den ekonomiska politiken måste därför stabilisera ekonomin, minska överhettningen och inflationen. Den utlandskonkurrerande sektorn måste stärkas och de produktiva investeringarna stimuleras. De stabiliseringspolitiska åtgärderna måste kombineras med mer långsiktigt verkande åtgärder för att öka utbudet av arbetskraft och befrämja den ekonomiska tillväxten. Den skatteomläggning varom förslag nu har lagts på riksdagens bord kommer att stimulera arbete och sparande. Det råder inget tvivel om att den om fattande skattereformen redan nästa år bidrar till en bättre tillväxt genom ökat utbud av arbetskraft, högre sparande och effektivare resursanvändning. Samtidigt ger reformen ett kraftigt tillskott till hushållens köpkraft 1991. Det kommer i och för sig att medföra betydande stabiliseringspolitiska problem om lönerna fortsätter att öka. Men genom skattereformen blir det möjligt att utan någon större löneökning uppnå en viss ökning av realinkomsterna. Det är vidare väsentligt att fullfölja planerna på ett kommunalt skattestopp för att värna om skattereformens positiva effekter. Insatserna för en förbättrad produktivitet i både den privata och den offentliga sektorn måste förstärkas. Arbetsmarknadspolitiken måste utvecklas i riktning mot utbudsstimulerande och tillväxtbefrämjande åtgärder. Regeringen uttalar i sina propositioner att budgetpolitiken alltjämt måste vara mycket restriktiv. Utskottet delar den uppfattningen och menar att regeringens principer väl svarar mot kravet på stramhet och fördelningspolitiska hänsyn. Regeringen aviserar också ett förslag om lagfäst sjuklön från den 1 januari 1991, och utskottet delar uppfattningen att en lagfäst sjuklön bör införas. Utskottet ställer sig också bakom regeringens förslag att utreda möjligheterna att införa rätt för anställda att skjuta på semestern eller arbeta med full betalning utöver semsterlönen under en femte och sjätte semestervecka. Utskottet tillstyrker också regeringens förslag att erbjuda unga balter att under en kortare tid arbeta exempelvis i ett svenskt industriföretag. Detta bör ses som en form av utvecklingshjälp. Regeringens förslag om en höjning av skatten på alkohol och tobak har utskottets stöd. Dryckesskatten och tobaksskatten föreslås alltså höjas fr.o.m. den 7 maj 1990 med sammanlagt 900 milj.kr. Som jag inledningsvis sade behandlas i betänkandet även ett stort antal motioner om den ekonomiska politiken. Detta har berörts tidigare i debatten. Jag vill i detta sammanhang särskilt ta upp ett par frågor. Lars Tobisson sade att den moderata ekonomiska politiken inte innebär några tvära kast, utan den är densamma nu som under tidigare år. Tyvärr fullföljer moderaterna det tråkiga mönster som deras förslag om den ekonomiska politiken har följt under många år och som vi är vana vid. Här ställs de välsituerade gruppernas intresse i förgrunden. Den som haver, honom skall varda givet. Så kan man enkelt sammanfatta det hela. Moderaternas krav gäller sänkt skattetryck, lindrad kapitalbeskattning, sänkt arbetsgivaravgift, sänkt ersättningsnivå i sjukförsäkringen, ett avskaffande av löntagarfonderna, privatisering av statliga företag, att skattesänkningar finansieras genom att medel dras in från kommunerna, en sänkning av ersättningsnivån i föräldraförsäkringen, osv. Moderaternas förslag till skattesänkningar gynnar också de välbeställda, de som har inkomster över 200000 kr. och de som kan tillgodoräkna sig en förmånligare kapitalbeskattning. De som inte omfattas av de moderata skattesänkningarna är de svaga och utsatta grupperna i samhället, de grupper som med full kraft drabbas av försämringarna i fråga om sjukförsäkring, föräldraförsäkring, delpensioner och andra trygghetssystem.

Jag märker att jag får lov att ta upp annat av det som har sagts i mina repliker. Men jag måste ändå nu, fru talman, ta upp en sak som både Lars Tobisson och Anne Wibble berörde, nämligen hur jag skall rekommendera socialdemokraterna att rösta när det gäller prisoch hyresstoppet. Anne Wibble tog upp frågan om arbetsgivarnas kompensation för sjuklöner. Utskottet har i denna fråga endast refererat regeringens förslag. I sammanfattningen av utskottets synpunkter på s. 86 i betänkandet finns detta inte med, utan vi hänvisar endast till de principer som redovisas i finansplanen. Frågan om arbetsgivarnas kompensation för sjuklöner togs ju upp i proposition 114. På s. 78 skriver vi att utskottet i samband med behandlingen av kompletteringspropositionen kommer att redovisa en förnyad beräkning av statsbudgetens inkomster och utgifter. Detta gäller således arbetsgivaravgifterna, motsvarande en åtstramning av 10 miljarder kronor per år. Detta är en fråga som flera har tagit upp, men vi har alltså här att avvakta kompletteringspropositionen. När det gäller hyresstoppet vill jag anföra följande. Utskottet godkänner i betänkandet att prisregleringslagen får tillämpas från den 8 februari 1990. Utskottets förslag innebär att lagens bestämmelser om prisstopp m.m. kan tillämpas under ett år räknat från detta datum, dvs. t.o.m. den 7 februari 1991. Som framgår av utskottets motivering är det önskvärt att ett prisoch hyresstopp kan bli kortvarigt, och detta är naturligt när det nu inte är kombinerat med ett lönestopp. Regeringen har också sedan utskottet skrev detta betänkande beslutat att prisoch hyresstoppet skall upphöra att gälla fr.o.m. den 12 april 1990. Det vore därför naturligtvis olämpligt om riksdagen nu beslutar att prisregleringslagen skall få tillämpas t.o.m. den 7 februari 1991. Det är därför min uppfattning att ett sådant beslut inte bör fattas av riksdagen, och jag föreslår att kammaren avslår propositionens förslag i denna del, dvs. bil. 2 i proposition 114. Mitt förslag till hemställan under mom. 3 framgår av det förslag som jag räknar med har delats ut till kammarens ledamöter under överläggningen. I betänkandet föreslår utskottet också att riksdagen till regeringen gör ett tillkännagivande som innebär möjligheter att i vissa fall överskrida stopphyran. Det är ett förslag som bostadsutskottet i ett yttrande har framfört till finansutskottet och som finansutskottet har ställt sig bakom. Jag anser att denna möjlighet bör finnas för perioden den 8 februari — den 12 april 1990 och att riksdagen, som utskottet har föreslagit, bör göra ett tillkännagivande av denna innebörd.

I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Ett inslag i Roland Sundgrens anförande var en schablonartad nidteckning av moderat ekonomisk politik. Jag hänvisar i detta ärende till vad jag tidigare har sagt till herr Sundgrens företrädare som talesman för den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Det var verkligen anmärkningsvärt att Roland Sundgren i denna situation gav sig till att förklara att den tredje vägens ekonomiska politik sedan 1982 har varit mycket framgångsrik. Som bevis för detta sades att arbetslösheten har raderats ut. Men har inte Roland Sundgren upptäckt att detta nu framställs som det stora problemet och att inte minst regeringens långtidsutredning pläderar för en höjning av arbetslösheten som den enda vägen att komma till rätta med de ekonomiska problemen? Vidare sades att budgetunderskottet hade blivit ett överskott. Ja, men det är denna överbeskattning av medborgarna som leder till den kostnadsstegring som vi har i dag. Roland Sundgren säger att löneökningarna har varit stora och att detta skulle vara en fördel. Men det är just detta som är problemet och som leder till att vi genom våra priser slås ut från den internationella marknaden. Sanningen om vårt ekonomiska läge nu, efter åtta år av den tredje vägens ekonomiska politik, är att vi har den lägsta tillväxten bland OECD-länderna, vilket vi förenar med en snabbare inflation än i något sådant land. Årstakten är för närvarande över 11 96. Vi har som en följd av dessa företeelser ett växande underskott i bytesbalansen, vilket i och för sig Roland Sundgren var medveten om. Men förstår han då inte sambandet och att det är den förda politiken som lett fram till den situationen? I dessa avseenden är vi mer illa ute i dag än år 1982, särskilt om man beaktar att läget är betydligt mycket bättre i våra konkurrentländer. Jag kan sedan konstatera att Roland Sundgren med anledning av min fråga om prisstoppet i all hast har producerat ett papper som har delats ut på ledamöternas bänkar. Det är inte lätt att utläsa betydelsen av den skrivelsen. Men jag skall ge en översättning: Med anledning av propositionen om prisstopp och med hemställan om avslag på bl.a. den moderata motionen om avslag hemställs att riksdagen avslår förslaget om prisstopp. Krokigt var ordet! I själva verket ansluter sig nu Roland Sundgren till den reservation från bl.a. moderaterna i vilken det yrkas avslag på förlängning av tillämpningstiden av prisregleringslagen. Men ändå skall det göras ett tillkännagivande om tillämpningen! Jag är inte riktigt på det klara med om detta skall gälla retroaktivt för det prisstopp som har varit, dvs. att det skall bli möjligt att retroak tivt höja hyror för perioden fram till den 12 april. Eller är detta något slags vittnesbörd om att här kan komma ytterligare ingrepp? I så fall är det någonting som kommer att locka fram tidigarelagda prishöjningar framöver. Har ni över huvud taget inte lärt något av att under den period som vi hade prisoch hyresstopp här i landet steg priser och hyror mer än vad de hade gjort på tio år? Det borde sätta några spår. Man måste också komma ihåg att utskottets motivtext kvarstår. I utskottets betänkande står på s. 55 att det i det nu uppkomna läget är angeläget att förväntningar av ytterligare prisoch kostnadsökningar hålls tillbaka och att nu gällande prisstopp förlängs. Man talar om att detta skall gälla till dess man vunnit bättre klarhet om den förväntade lönekostnadsutvecklingen. Har ni vunnit en sådan klarhet? Det står i betänkandet att detta skulle ta några månader, och det står fortfarande kvar i betänkandet. Hur tänker Roland Sundgren ändra på detta?

Herr talman! Jag reagerar också mot Roland Sundgrens historiebeskrivning. Det han sade var, i en kort sammanfattning, följande: Den ekonomiska politiken har varit mycket framgångsrik, och därför är vi nu i kris. Det tror jag är mycket svårbegripligt för de flesta normalt funtade människor. Jag vill fråga Roland Sundgren om han verkligen håller fast vid att den ekonomiska politiken har varit mycket framgångsrik. Hur förklarar han i så fall de problem som finns i dag och som utgör skälet till att det nu har träffats en krisuppgörelse mellan folkpartiet och socialdemokraterna? Om han tycker att uppgörelsen är helt onödig vore det intressant att få veta det. Det är ett faktum att vi har ett mycket bekymmersamt läge. Detta är i stor utsträckning ett exakt och konkret resultat av en felaktigt förd ekonomisk politik. Till råga på allt har detta skett under utomordentligt gynnsamma yttre omständigheter. Det har internationellt sett varit högkonjunktur under hela den socialdemokratiska regeringstiden, och det har resulterat i dagens ytterst bekymmersamma läge. Detta är en historieskrivning som jag hoppas manar till eftertanke. Sedan måste jag också ställa samma fråga som Lars Tobisson ställde: Hur kan man med anledning av en proposition i vilken det föreslås prisstopp yrka avslag på motioner i vilka man säger nej till prisstoppet och sedan komma till slutsatsen att prisstoppet skall bort? Det synes mig en aning ologiskt. Jag kan mycket väl förstå att politisk prestige är involverad och att det skapar probem att yrka bifall till en borgerlig reservation om att ta bort prisstoppet. Men jag undrar om detta ändå inte skulle vara det enklaste, Roland Sundgren. Jag noterade att Roland Sundgren även i sitt anförande här i kammaren glömde bort det som vi i folkpartiet kallar det glömda Sverige. Han berörde inte med ett ord våra förslag till fördelningspolitiskt motiverade förbättringar för gamla människor inom långvården, människor som står i sjukvårdsköer och familjer som har barn med handikapp, för att nämna några grupper. Eftersom det inte nämns något om detta i betänkandet eller i Roland Sundgrens anförande vill jag fråga vad det är för fel på dessa våra förslag. Vad är det för fel på att vilja förkorta köerna på sjukhusen? Vad är det för fel på att vilja ge möjlighet till ett eget rum på långvården för dem som vill ha det? Vad är det för fel på förslaget om att höja vårdbidraget till familjer med handikappade barn? Vad är det för fel på förslaget att förbättra handikappanpassningen inom kollektivtrafiken? Jag skulle önska att Roland Sundgren gjorde sig mödan att inte glömma bort det glömda Sverige och att han åtminstone berör frågeställningen något.

Herr talman! Man kan undra om Roland Sundgren och vi andra levt i samma tid när man hör honom referera till att 1980-talet har varit så framgångsrikt. Har han aldrig besökt något möte eller någon arbetsplats och mött de vanliga arbetande människorna som bär upp samhället? De har sett att det har blivit löneoch inkomstklyftor och att de väletablerade i samhället har haft stora framgångar. Miljöförstörelsen fortsätter, och vi har enorma regionala obalanser som skapar problem i vår ekonomi. De sociala insatserna tunnas ut. Det finns fler utslagna, och vi har problem med arbetsmiljön. Det är situationen efter detta framgångsrika 80-tal och den tredje vägens ekonomiska politik! Jag undrar om Roland Sundgren över huvud taget var med när det rika och etablerade fick ”gräddfilen” legaliserad av det socialdemokratiska partiet. Vi i vpk har sagt att vi stöder socialdemokraterna när de hävdar den fulla sysselsättningen och rätt till arbete åt alla. Men vad kommer att hända i nästa moment, i konjunkturnedgången, Roland Sundgren? Med vilka medel skall en socialdemokratisk regering — som traskar patrull med moderaternas politik med tre års fördröjning — tillsammans med folkpartiet hävda den fulla sysselsättningen? Det låter fint med en förnyelse av den offentliga sektorn. Men det är kommunerna som har fått betala statens budgetunderskott. Är det detta som är förnyelsen? Är det en förnyelse att man har problem med att personalen slits ut, att det finns köer och andra problem i kommunerna? Är det detta som är förnyelsen? Hur vill man ha det framöver med kommunerna? Sedan säger socialdemokraterna, för vilket år i ordningen vet jag inte, att bekämpningen av inflationen är det allra viktigaste. Men man säger inte ett ord om hur detta skall ske. Hur skall ni socialdemokrater — Roland Sundgren, som här representerar socialdemokratin — bärare av arbetarrörelsens traditioner, bekämpa inflationen? Kommer det i fortsättningen att vara så att det är de vanliga lönearbetande som skall hålla igen? Kan vi inte någon gång rikta uppmärksamheten på de höga vinsterna och spekulationen? Inte minst bör vi fundera på vilka förväntningar som den kommande skatteuppgörelsen skapar och hur detta påverkar löneoch prisspiralen. Om man skall bedriva inflationsbekämpning måste man i grunden ha en rättvis fördelningspolitik.

Herr talman! Roland Sundgren verkar ganska nöjd med utvecklingen. Han verkar fången i den centrala byråkratins sifferstatistik. Arbetslösheten har suddats ut, trots att han bor i ett län där arbetslösheten är 50 96 högre än riksgenomsnittet. Vi vet att 11 län normalt brukar ligga över riksgenomsnittet. I fjol vid motsvarande tidpunkt som i dag fanns det kommuner i Norrbotten som hade 8 96 arbetslöshet. I många kommuner finns det fortfarande 5-15 96 ungdomsarbetslöshet i åldersgruppen 20-24 år. Det är något av en myt att det råder full sysselsättning. Jag skall erkänna att vi har lyckats mycket bra, men arbetslösheten är inte utsuddad. Roland Sundgren tog upp frågan om kommunalt skattestopp. Det är viktigt att komma ihåg att kommunsektorn under 80-talet har påförts många nya arbetsuppgifter som motsvarar ungefär 5 kr. i skattehöjning. Under samma tid har kommunalskatterna ökat med 1:70 kr. Vi tycker från centerns sida att skattestopp inte är någon bra idé. Det vore bättre med överläggningar mellan regeringen och kommunerna i syfte att få till stånd frivilliga överenskommelser. Det alternativet har faktiskt tillämpats två gånger tidigare i Sverige. Då fick det en återhållande effekt på kommunala skattehöjningar. Varför skall man lagstifta om skattestopp? Varför skall kommunernas självstyrelse inskränkas enligt socialdemokrater och folkpartister? Menar ni att det skall vara fritt fram att höja statsskatten? Nog är det märkligt att samma dag som ni föreslår en momshöjning föreslår ni att det skall beslutas om kommunalt skattestopp. Har ni inte förtroende för de riksdagskamrater som är kommunalt aktiva, utan att ni genom förmyndarskap skall säga att kommunerna inte får sköta detta med skatterna själva? Men folkpartiet och socialdemokraterna vill höja skatten precis hur som helst. Det får väl vara fråga om någon etik även politiker emellan på olika nivåer. Roland Sundgren var nöjd med den framgångsrika socialdemokratiska politiken. Han är alltså nöjd med den fördelningspolitik som har saknats sedan socialdemokraterna kom tillbaka 1983. Han är nöjd med den inflationstakt som finns. Han är nöjd med den omsorg som finns i dag. Jag har tidigare sagt att vi har aldrig haft så många uteliggare i Sverige som vi har nu. Och det är Roland Sundgren nöjd med! Vi har en bostadsoch socialpolitik som håller på att gå över styr på grund av det sätt som ni finansierar skattereformen med. Är Roland Sundgren nöjd med utvecklingen av pensionerna och hur de drabbas av skattereformen? Nej, Roland Sundgren, tredje vägen har inte varit framgångsrik. Sanningen är att den har torpederats i finansdepartementets korridorer.

Herr talman! Roland Sundgren sade att 1980-talet inte var ett förlorat årtionde. Men det finns ett område där det var ett förlorat årtionde, nämligen den ekologiska delen. Det verkar som om det är svårt för socialdemokraterna att förstå att det finns ett tydligt samband mellan ekonomi och ekologi. Det vore kanske värdefullt att läsa den annars miljöovänliga tidningen Svenska Dagbladet. På den senaste tiden har i tidningen funnits en rad artiklar som på ett förtjänstfullt sätt tar upp frågorna om försurningen och förkvävningen av luft, vatten och mark samt de produktivitetsförsämringar som detta medför. I artiklarna anges även metoder för att komma bort från pro blemen, dvs. minskad bilism och avkemikaliserat jordbruk. Det är spännande att se dessa rent miljöpartistiska skrivningar i nyhetsmaterialet och jämföra med den nattsvarta penningsyn som härskar på ledarsidan. Jag tror att det vore värdefullt för sakdebatten om ett större antal människor faktiskt läste Svenska Dagbladets artiklar och tog lärdom av dem. Jag tror faktiskt att vi skulle kunna få en betydligt bättre miljö på kuppen. Den sociala snedvridningen är fruktansvärd med moderat politik. Men tyvärr är den också dålig med socialdemokratisk politik — som vi har sett. Roland Sundgren beskrev ju själv vad som hade hänt under 80-talet, bl.a. att de rika hade blivit ännu rikare. Nu förespråkar han en politik tillsammans med folkpartiet som går ännu längre i den riktningen samtidigt som han kritiserar den. På något sätt tar han avstånd från den skatteuppgörelse som han uppenbarligen har ställt sig bakom. Det är en förvånansvärd politik att ena dagen säga ja till något och sedan i talarstolen säga att detta inte alls var bra och att det leder till social snedvridning och att människor får arbeta mer för att kunna klara ekonomin. Det kan inte gärna vara en god socialdemokratisk politik av en arbetarregering att på det sättet driva folk till hårdare och mera arbete. Jag hade trott att det skulle vara annorlunda med en socialdemokratisk arbetarregering. Men jag får väl tydligen ändra uppfattning på den punkten också. En av de viktiga händelserna i Sverige har varit att lönerörelserna har spårat ur med stor kraft. I vår motion hade vi förslag till att hjälpa till att komma till rätta med detta genom ett samlat grepp. Men utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen. Döm om min utomordentliga förvåning när jag häromdagen hörde på radion att Mona Sahlin framförde precis de önskemål som vi framfört i våra motioner och reservationer. Vet ni inte vad ni håller på med inom socialdemokratin? Hur skall ni ha det på det här området? Antingen skall ni väl göra något åt lönespiralen eller inte? Ena dagen nej, andra dagen ja. Hur skall ni ha det?
Herr talman! Det var tydligen värdefullt att jag berättade litet om hur utvecklingen har varit under 1980-talet. Det verkar som om församlingen här har varit främmande för detta. Jag tog inte upp alla de problem som en del andra har tagit upp och som också jag är medveten om. Men jag sade att vi har 250000 fler i arbete i dag. Minnet är ofta kort, men det är väl ingen som har glömt hur vi slet med ungdomsarbetslösheten och försökte få i gång ungdomslag under fyra timmar per dag 1983 till 1984. Det var för att ungdomar skulle få en framtidstro och över huvud taget få ett arbete att gå till och vara välkomna i arbetslivet. Vi hade då ett gigantiskt budgetunderskott, vilket naturligtvis är en av anledningarna till att vi har fått dessa förmögenhetsklyftor i samhället, Lars-Ove Hagberg. Det är något som vi socialdemokrater naturligtvis beklagar. Har man 90 miljarder kronor i budgetunderskott, och det har varit ännu flera miljarder under många år, innebär det när man skall ta itu med problemen naturligtvis, att under en övergångsperiod får de som har lånat ut dessa pengar också en avkastning på dem. Jag är väl medveten om att många problem återstår att lösa. Vi kommer alltid att ha det så i samhället. Anne Wibble säger att jag inte är medveten om att det existerar någon kris. Då kan man konstatera att det finns andra problem i dag. Det främsta problemet är löneoch kostnadsutvecklingen. 70 90 av kostnaderna, Lars-Ove Hagberg, utgörs av lönerna. När de ökar så mycket mer än vad de gör i andra länder som vi skall konkurrera med, och inget görs åt det, drabbas verkligen de arbetande människorna av en ökad arbetslöshet. Vi kan inte stillatigande se på hur räntorna skall sköta vår ekonomiska politik. Vi måste vidta åtgärder. Det krispaket som vi socialdemokrater har kommit överens med folkpartiet om utgör en inledning till en del förbättringar på det här området.

Herr talman! Jag frågade Roland Sundgren vad han har kommit till för klarhet beträffande lönekostnadsutvecklingen, som kunde motivera att han nu avstår från prisstopp. Jag fick svaret att han fortfarande vidhåller att allting har varit så framgångsrikt under 80-talet. I näringslivet har man emellertid kommit till klarhet när det gäller lönekostnadsutvecklingen. Jag har här ett tidningsurklipp från påskveckan där ingressen lyder: ”Verkstadsföretagen är på väg att lämna Sverige. Investeringar förläggs utomlands och den svenska personalen reduceras.” Artikeln fortsätter: ”Atlas Copco skär i år ned investeringarna med minst 25 procent jämfört med 1989. Ett par hundra jobb försvinner då en del svenska verksamheter avvecklas. I stället satsar man 600 miljoner kronor i en kompressorfabrik i belgiska Antwerpen.” Från Atlas Copco anför man: ”Sverige är ett område i världen som man inte inriktar sina investeringar på.” Vidare står att läsa att ”Eldon, som bl.a. tillverkar apparatskåp, har anställningsstopp i Sverige, men inte utanför gränserna. Offensiven sker utomlands.” Det beror på kostnadsläget, förklarar man. ”Lönekostnaden är i dag 120 kronor per timme i Nässjö och 60 kronor per timme vid vår fabrik i England.” Så här ser verkligheten ut. Men om Roland Sundgren inte vill diskutera detta, vet jag inte riktigt vad jag skall tala med honom om. Jag skall kanske föra över diskussionen till ett annat område. Som nybliven talesman för den socialdemokratiska gruppen i finansutskottet borde ju Roland Sundgren vara intresserad av bl.a. det jag sade om elförsörjningen, om kärnkraftsavvecklingen. Roland Sundgren kommer ju från ”kraftstaden” Västerås. Vad anser Roland Sundgren om den planerade förtida avvecklingen? Vilka effekter får den på Sveriges ekonomi, för ASEA där man redan är stadd i förflyttning ut i världen? Jag har just nåtts av underrättelsen att regeringen kallar till presskonferens i dag kl. 17.00. Ämnet är energipolitiken. Under denna presskonferens skall tre ur de fyras gäng framträda — alltså de fyra som i fortsättningen skall ta hand om kärnkraftspolitiken. En som inte är med är Stig Malm, enligt vad som sägs. Regeringen skall ha suttit hela eftermiddagen ute på Lidingö i sammanträde, vilket tycks vara förklaringen till att vår finansminister anser sig ha viktigare saker att göra än att övervara riksdagens finansdebatt. Det förefaller att vara stora saker på gång. Är Roland Sundgren rädd att detta kan vara en fråga där den nye socialde mokratiske talesmannen i finansutskottet kommer att få svårt att försvara regeringens politik? Jag vet inte vilken den nu blir, men det kanske vi kan få upplysning om. Erik Åsbrink är tydligen den ende som inte är med på sammanträdet, men han har kanske ändå en aning om vad det här kan handla om. Roland Sundgren, kan det bli så att den nya karriären får ett brått slut, att Roland Sundgren, som jag tror satsar på bevarad kärnkraft, blir tvungen att ta samma väg ut som Anna-Greta Leijon?

Herr talman! Roland Sundgren valde att i sin inledning hålla sig till historiebeskrivning, till det som har varit. Han sade att Erik Åsbrink skall tala om det som skall komma framöver. Då får Roland Sundgren finna sig i att andra blir upprörda över den historiebeskrivning som han lämnar. Jag vill fråga om Roland Sundgren anser att det är en bra utveckling och ett gott resultat av regeringens förda ekonomiska politik när löntagarna i Sverige har fått en reallöneökning efter skatt med 0,25 26 under hela decenniet. En kvarts procent under hela decenniet, Roland Sundgren! Under andra tider och i andra länder är ökningen en eller flera procent per år. Här har man i stort sett inte haft någon höjning. Anser Roland Sundgren att detta är ett gott resultat? Är det vad han önskar uppnå med en socialdemokratisk politik, en reallöneökning för svenska löntagare med i stort sett noll procent efter skatt? Roland Sundgren valde att än en gång glömma bort mina frågor om det glömda Sverige. Jag känner mig därför föranlåten att upprepa dem. Vad är det för fel, eftersom ni ständigt röstar nej till våra förslag om förbättringar för familjer med handikappade barn, om mer resurser för att korta sjukvårdsköerna och om mer resurser för att ge möjlighet till eget rum inom långvården? Vad är det för fel med dessa förslag, eftersom ni ständigt röstar nej? Jag är ledsen om jag låter tjatig, men jag kommer att tjata till dess vi når framgång med våra förslag. Det är en hjärtefråga för oss i folkpartiet, att fördelningspolitiken inte bara skall vara till för de stora grupper som tillhör starka organisationer, utan också för de grupper som annars alltid glöms bort och som inte har någon som för deras talan. Det är alldeles uppenbart att Roland Sundgren tillhör dem som har glömt bort dessa grupper. Jag noterar också att genom det uteblivna svaret på min fråga om kompensationen för arbetsgivarperioden, kan jag dra den slutsatsen av vad Roland Sundgren sade, att det numera bara är sammanfattningen i majoritetstexten om riktlinjer för ekonomisk politik och budgetreglering som räknas. På flera andra ställen finns detta med ”delvis kompensation” beskrivet. I sammanfattningen står det inte så. Jag förmodar då att en korrekt slutsats är att i framtidens betänkanden från finansutskottet kommer det bara att vara sammanfattningen som räknas. De övriga 120 sidorna är så att säga mera transportsträckor och sådant. För att säga sanningen tycker jag att det är en dålig utveckling. Utskottet har en skyldighet att något närmare beskriva den ekonomiska politik som man vill att riksdagen skall godkänna.

Herr talman! För säkerhets skull yrkar jag bifall till moment 3 i utskottets hemställan, så jag har det gjort. Roland Sundgren, den tredje vägens politik innebar att om man tillhörde arbetarrörelsen och höll igen på sina krav, skulle man få skörda. Men vad skördar man? Jo, nästan ingenting. Roland Sundgren säger att han beklagar den enorma förmögenhetsoch kapitalvinstsanhopning som har skett, men att det handlar om en övergångsperiod. Men hur lång skall denna övergångstid vara? Man kan väl ändå dra vissa slutsatser av det som har hänt. Det var ju chockdevalveringen — som fler och fler ifrågasätter — som släppte loss marknadskrafterna. Kapitalisterna jublade, yuppisarna frodades i drivhusklimatet, som Sven Svensson skrev i DN. Så har det ju varit under 1980-talet. När vi diskuterar inflationen vägrar Roland Sundgren fortfarande att se på vinstmekanismerna, lönsamhetskraven och spekulationen. Han vill inte ens ta till sig att under åren 1980-1989 har lönerna i genomsnitt i nominella värden faktiskt gått ned till 92 96, medan priserna har ökat mer. Under denna period har man förlorat 3 96 i timförtjänst. Att hushållens disponibla inkomster har ökat beror på att man bl.a. har ökat sitt arbetskraftsutbud. Men löneandelen i bruttonationalinkomsten, Roland Sundgren, var 1980 51 70. Enligt konjunkturinstitutets beräkningar hade andelen 1989 sjunkit till 44 96. I 1989 års penningvärde motsvarar detta en sänkning med 80 miljarder kronor. Då kan man väl ändå säga att 80-talet har varit ett förlorat decennium för de lönearbetande. Detta beklagar Roland Sundgren, som har sina rötter i arbetarrörelsen! Jag tycker att det går nästan litet för långt när man sedan som final på den kapsejsade tredje vägens politik gör upp med folkpartiet för att lösa problemen. Hittills har inte Roland Sundgren eller någon annan socialdemokrat förklarat — men statsrådet Åsbrink kanske förklarar hur uppgörelsen med folkpartiet skall lösa de problem och de tillfälliga övergångsbesvär, som Roland Sundgren här har pekat på.

Herr talman! När det gäller ungdomslagen kan det vara angeläget att påminna Roland Sundgren om att när riksdagen fattade det beslutet förordade centern en lösning där man skulle arbeta på heltid även i näringslivet, inte bara i offentlig tjänst. Hade man valt den linje som centern då förespråkade hade vi kanske inte haft så många arbetslösa 20-24-åringar i dag. Hälften av ungdomarna i den åldern som är arbetslösa är dessutom deltidsarbetstösa. Jag ställde frågan om varför socialdemokraterna och nu också folkpartiet vill sätta sig på kommunerna. Jag tycker inte att jag fick något ordentligt svar. Jag har mycket svårt att förstå vad det finns för konsekvens i att vi här i riksdagen skall tillåtas att höja skatter som det passar oss, medan kommunalmännen inte skall ha kompetens att avgöra vad man vill ha för skatter och avgifter i kommunen. Vad är det för konsekvens i detta? Varför kan man inte använda den metod som man har använt tidigare, nämligen att man sätter sig ned och samtalar med huvudmännen för kommuner och landsting? Denna metod har två gånger tidigare lett till frivilliga överenskommelser om att hålla igen på skatteökningarna. Vad är det för fel på en frivillig linje i den frågan? När det gäller hyresstoppet tycker jag, precis som Anne Wibble och och Lars Tobisson, att det inte är riktigt utrett vad ni egentligen skall rösta för och varför. Framför allt tycker jag att bakgrunden till det här är ganska konstig. Ni satt i finansutskottet och hade en åsikt, men ni fick inte veta vad regeringen samtidigt gjorde upp om med folkpartiledaren. Det är tydligen så att regeringen struntar i att informera er. Det bekräftas också av att Roland Sundgren, som är ansvarig för socialdemokraterna i finansutskottet, inte har någon åsikt om framtiden eller de uppgörelser som skall göras, utan bara ser tillbaka. Det kan väl inte vara så att regeringen plötsligt skall komma och informera om vilken politik utskottets ledamöter skall stå för. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att socialdemokraterna i utskottet inte själva redogör för sin åsikt.

Herr talman! Den nya, stora skattereformen innehåller en del egendomligheter, såsom att vi nu i Sverige uppenbarligen via företagsbilar avser att gynna stora svenska bilar och motverka inköp av små och bensinsnåla importerade bilar. Vad har detta med icke-diskriminerande handel att göra? Hela tanken bakom dessa företagsbilar är sjuk. De som har den här förmånen får köra gratis privat, ofta oavsett hur långt de kör och var i Europa det sker. Bensinbolagen har nu kommit med ett Europakort som möjliggör att också långa semesterresor i praktiken kan bli gratis. I en tid när vi måste spara på energi och på allvar minska utsläppen från bilismen får vi ett skattesystem som gynnar allt det vi vill motverka. Jag tycker att vi måste sluta diskriminera bensinsnåla bilar och upphöra med att gynna slösaktigt privatåkande. De som åker privat måste betala vad det kostar ur egen ficka. Vari ligger det speciellt socialdemokratiska i den här politiken? Denna politik är både socialt och ekologiskt orimlig. Den visar att man på intet sätt har förstått att det faktiskt finns begränsningar för vår framtid här på jorden, förutsatt att vi vill hjälpa våra efterkommande till ett gott liv och att vi vill ta ett långsiktigt ansvar för våra handlingar. Dessa förutsättningar verkar dock inte vara allmängiltiga i svensk politik i dag. Politiken kännetecknas av kortsiktigt agerande, där många människor tvingas till merarbete för att kunna klara sin ekonomi, så att de redan rika kan slösa ännu mera. Förutom den orättfärdiga skatteskalan kombineras politiken nu med extremt höga räntor som drabbar dem med små inkomster och fördelar om förmögenheter till de redan rikas fördel. Vari ligger det speciellt socialdemokratiska i den här politiken?

Herr talman! Ni måste förstå att jag inte under de tre minuter som jag har till mitt förfogande hinner svara på alla frågor som har ställts från de fem partierna. Jag måste välja ut dem som jag i första hand anser tillhör det betänkande vi diskuterar. Eftersom jag har lagt ut en ny hemställantext när det gäller prisoch hyresstoppet skall jag börja med att klara ut den. Vi kan nämligen inte rösta på reservationen som har avgivits, eftersom den innebär att man inte vill ha något prisstopp över huvud taget. Vi accepterade och ville ha prisstoppet under den period som det gällde — den 7 februari till den 12 april. Därför yrkar jag bifall till den här nya texten till hemställan, punkt 2, för socialdemokraternas räkning. Sedan skall jag ta upp något av det Lars-Ove Hagberg har sagt. Jag kan kanske beklaga att det inte är möjligt att göra upp med vpk om den ekono . miska politiken, därför att vpk naturligtvis stöder allt som låter bra, men allt som man inte tycker om och som är dåligt och som på något sätt kan vara impopulärt vill man inte vara med om. Det liknar texten som fanns på affischerna förr: Vi kräver höjda löner och sänkta priser. Vi har nyligen upplevt att regeringen har försökt lägga fram ett förslag om att man tillfälligt skall frysa ned ekonomin genom de fyra stoppen. Man accepterar naturligtvis de tre populära stoppen — hyresstopp, prisstopp och stopp för aktieutdelningar. Lönestoppet gick vpk emellertid emot, och man var beredd att tillsammans med de borgerliga partierna fälla den socialdemokratiska regeringen. Det skulle naturligtvis vara bra om det gick att tänka sig helhetslösningar med vpk, om vi då också skulle kunna komma åt de problem som vi faktiskt vill lösa. Krav på uppskjutande av föräldraförsäkringen skulle exempelvis inte bli aktuella i det sammanhanget. Nu går det emellertid inte, och då får Lars-Ove Hagberg tala sig så varm han vill för socialistiska lösningar. Har man inte förmågan att besluta och göra upp och även ta det som är impopulärt, får vi lösa detta med andra partier.

Herr talman! Först vill jag säga att jag hade hoppats att få göra min debut i en riksdagsdebatt under något mindre brådstörtade former än vad som har blivit fallet i dag. Jag får säga till Lars Tobisson och Anne Wibble att jag inser att min ringa person naturligtvis på intet sätt kan vara en ersättning för finansministern. Han sitter tillsammans med större delen av regeringen i allmän beredning och diskuterar den kompletteringsproposition som ni skall få veta innehållet i om en vecka. I avvaktan på det får ni nöja er med att jag ställer upp i denna debatt. Ni får trösta er med att ni har haft en debatt med Allan Larsson för en månad sedan, och ni får snart tillfälle igen. Över huvud taget kommer kammaren att ha rikliga tillfällen att debattera den ekonomiska politiken. I finansplanen som lades fram i januari och som ligger till grund för det betänkande från finansutskottet som vi behandlar i dag, sades det att vi nu har nått en kritisk punkt för svensk ekonomi. Regeringen varnade för de följder som en överhettning av ekonomin kunde föra med sig. Sedan dess har den ekonomiska situationen försämrats i flera avseenden. Industrikonjunkturen är på väg att försvagas, bytesbalansen har försämrats kraftigt, inflationen har stigit till en än högre nivå och vi har upplevt ytterligare konflikter på arbetsmarknaden. Svensk ekonomi lider särskilt av tre allvarliga problem. För det första: Vi har en hög inflation. Under en följd av år har prisoch kostnadsökningarna i Sverige legat högre än i vår omvärld. Den höga inflationen försvagar landets ekonomi genom att konkurrenskraften undergrävs. Detta hotar både jobben och välfärden. Penningvärdesförsämringen leder också till stora och godtyckliga omfördelningar av inkomster och förmögenheter, som ökar klyftorna. Inflationen länkar in människors och företags beteende i spekulativa och onyttiga banor och skapar ett osunt och girigt samhällsklimat. För det andra: Vi har ett lågt sparande. Det privata och offentliga sparandet bör sammantaget vara så högt att det motsvarar en tillräckligt hög investeringsnivå och samtidigt möjliggör en rimlig balans i våra utrikesaffärer. Sedan 1974 har vi haft underskott i bytesbalansen alla år utom två. Under en stor del av denna period har dessutom investeringsnivån varit för låg för att möjliggöra en tillräcklig utbyggnad av våra produktionsresurser. För det tredje: Vi har för låg ekonomisk tillväxt. Sedan 1970-talets början har tillväxten i Sverige legat under genomsnittet för industriländerna. Särskilt under de närmaste åren ser tillväxten ut att bli mycket låg. Detta är särskilt allvarligt med tanke på att det ändå sker en betydande mobilisering av tillgängliga arbetskraftsresurser. Förklaringen är att produktiviteten ökar mycket långsamt. Med en så låg tillväxt är det omöjligt att ens tillnärmelsevis tillgodose alla de i och för sig berättigade anspråk som reses på höjda reallöner, utbyggd vård och omsorg, förkortad arbetstid, upprustad infrastruktur, kraftfulla miljösatsningar och mycket annat. De här tre problemen hänger samman och betingar Väranärk, För min del är jag övertygad om att inflationen och den fortgående förstöringen av penningvärdet är huvudproblemet i den svenska ekonomin i dag. Jag tror att om vi framgångsrikt kan bemästra inflationen, kommer även sparandet och tillväxten att förbättras. Det finns naturligtvis ingen anledning att svartmåla svensk ekonomi. Jag tycker att vi i flera inlägg här i dag har fått exempel på en oberättigad svartmålning. I många avseenden står vi nu mycket starkare än vad fallet var vid 1980-talets ingång. Statsfinanserna har sanerats på ett sätt som är närmast unikt, internationellt sett. Arbetslösheten har nedbringats till en mycket låg nivå, och sysselsättningen har stärkts kraftigt. Näringslivet har byggts ut avsevärt och är nu betydligt lönsammare och robustare än vad fallet var för tio år sedan. Jag vill till Lars Tobisson och Anne Wibble säga: Detta är några av de mycket betydande och bestående framgångar som följt av den tredje vägens ekonomiska politik. Denna sanering av det konkursbo som vi övertog efter de borgerliga regeringarna 1982 kan vi socialdemokrater med all rätt känna stolthet över. Jag skall också ta upp några av de konkreta exempel som Lars Tobisson och Anne Wibble nämnde. Lars Tobisson sade att bytesbalansunderskottet nu är mycket större än vid 80-talets början. Det finns, som jag sade, dess värre någonting som heter penningvärdesförsämring. Tar man hänsyn till denna finner vi att underskottet är på väg att uppnå den storlek som rådde vid 80-talets början. Men det finns en stor och avgörande skillnad. Vid 80 talets början var investeringarna nedpressade till en unikt låg nivå. I dag har vi haft en mycket kraftig investeringsuppgång, och det är klart att den medför en ökning av importen, vilket kortsiktigt innebär en belastning på våra utrikesaffärer. Det är klart att vi hade kunnat hålla bytesbalansunderskottet nere genom att hålla investeringarna nere på den nivå som rådde för tio år sedan. Då hade vi kunnat visa upp bättre siffror, men detta hade skett till priset av att vi undergrävt tillväxten och vår framtida välfärd. Till Anne Wibble som sade att reallönerna under 80-talet har ökat med en fjärdedels procent vill jag säga att den jämförelseperioden döljer en viktig förändring under perioden. Mellan 1979 och 1983 tappade löntagarna en månad i reallön. Därefter har vi haft en reallöneuppgång där hela nedgången har återtagits och litet därtill. På grund av den tredje vägens politik har det alltså varit möjligt att återställa och förbättra de reallöner som kraftigt försämrades under den borgerliga regeringsperioden. Jag tycker att de två exempel som jag har kommenterat snarare är tecken på hur man ljuger med ekonomisk statistik än på en seriös ekonomisk debatt. Efter det att det här har sagts vill jag framhålla att vi har långsiktiga strukturella problem inom den svenska ekonomin. Därtill kommer att de akuta oblanserna i vår ekonomi nu ser ut att förstoras, om inte aktiva åtgärder snart vidtas. När en ekonomi kännetecknas av en överhettad arbetsmarknad, hög inflation och ett sjunkande sparande, är det ofrånkomligt att vi måste strama åt efterfrågan. Det finns förvisso en rad andra åtgärder som kan vara viktiga som komplement till en åtstramning. Det kan vara utbudsstimulerande åtgärder eller åtgärder för att höja produktiviten och konkurrenskraften. Vidare kan det vara åtgärder för att förbättra lönebildningssystemet. Men jag vågar påstå att världshistorien inte erbjuder något enda exempel på en varaktig framgångsrik bekämpning av inflation och överhettning som skulle ha åstadkommits utan något inslag av åtstramning. Åtstramningsåtgäder är alltid impopulära. De möts av kritik och invändningar. En regering som agerar beskrivs gärna som allmänt diabolisk, fylld av en sadistisk lust att plåga folk, och detta dessutom alldeles i onödan. I den nu aktuella situationen har vi fått höra att det inte behövs så många åtgärder, därför att problemen skulle vara så små och närmast bara ett uttryck för statistiska synvillor. Vi har från vissa håll fått höra att det nu är för sent att strama åt, därför att konjunkturen redan är på väg nedåt. Detta sägs ibland av samma människor som i ett tidigare skede, bl.a. i maj 1989 efter regeringens dåvarande ekonomisk-politiska paket, minst av allt förordade någon åtstramning utan då snarare ville vänta och se. Då gällde det att ha is i magen. Vi har från andra håll fått höra att det visst kan behövas åtstramning, men den får inte innebära några som helst obehagligheter och framför allt inte drabba någon levande människa. Ofta kombineras allmänt och luddigt tal om åtstramning med synnerligen preciserade krav på stora skattesänkningar och stora utgiftskrävande reformer. Vi har i finansdepartementet gjort beräkningar beträffande de olika oppositionspartiernas budgetalternativ, och jag kan konstatera att samtliga fem oppositionspartier lägger fram förslag som skulle försvaga statsbudgeten både på kort och på lång sikt. Särskilt stora försvagningar uppvisar moderaterna. Det handlar om 20 miljarder kronor för 1991. För centerns del rör det sig om 36 miljarder kronor och för miljöpartiets del om 18 miljarder kronor. Eftersom företrädare för dessa partier säger att det behövs en stram finanspolitik och kritiserar regeringen för att politiken inte är stramare måste jag fråga: Hur är sådana förslag som ni lägger fram förenliga med kraven på en åtstramning? På vilket sätt kan jättelika skattesänkningar och stora ofinansierade utgiftsökningar vara ett led i kampen mot inflationen och överhettningen, en metod att få en sänkning av räntorna, något som ni efterlyser? Ja, det finns många exempel på undanflykter, en ovilja att se sanningen i vitögat, en oförmåga att samla sig till beslut. Besluten behöver tas nu, inte i någon diffus framtid. Jag har visserligen inte suttit i regeringen så länge men måste ändå säga att jag hos mina kolleger inte har märkt den minsta vilja att plåga folk. Jag har inte märkt några tendenser att vilja plocka av svenska folket pengar och förmåner så där alldeles i onödan. Däremot har jag märkt en stark vilja att skrida till handling när läget så kräver, att inte vilja sitta med armarna i kors och låta utvecklingen ha sin gång mot allt större problem och djupare obalanser. Det val som regering och riksdag nu står inför handlar inte om huruvida vi skall ha en åtstramning eller ej. Åtstramningen är nämligen redan på gång. Vi har den genom höga räntor som driver upp boendekostnader och hämmar investeringarna. Vi har den genom en hög inflation som gröper ur värdet av löner, inkomster och andra bidrag. Vi riskerar i förlängningen också att få åtstramning genom en stigande arbetslöshet och utslagning. Detta är en spontan åtstramning — om man så vill är det marknadskrafternas åtstramning. Den är både orättfärdig och ekonomiskt ineffektiv. Den är orättfärdig därför att den slår mot de sköraste människorna, mot dem som har svårast att skydda sig när samhällsekonomin kommer i olag. Den är ineffektiv därför att den försvårar, och inte underlättar, våra möjligheter att långsiktigt få en positiv utveckling av samhällsekonomin. Frågan gäller inte om vi skall ha åtstramning utan hur åtstramningen skall utformas. För oss socialdemokrater är det självklart att vi vill bedriva en genomtänkt politik där vi medvetet går in för att prioritera det som vi tycker är viktigast och där annat tills vidare får stå tillbaka. Åtstramningen är ofrånkomlig, men de svagaste grupperna skall skyddas och åtstramningens bördor fördelas efter bärkraft. Det är också viktigt att vi med den förda politiken skapar förutsättningar för att kunna återställa balans och tillväxt i ekonomin. Ingen kan påstå annat än att regeringen har prövat flera olika alternativ för att ta itu med de ekonomiska obalanserna. Förra våren avvisade riksdagsmajoriteten det ekonomisk-politiska åtstramningspaket som regeringen hade lagt fram. Den uppgörelse som regeringen därefter träffade med centerpartiet hade förvisso en del positiva inslag men visade sig sammantaget inte vara tillräckligt omfattande för att bemästra problemen. Centerpartiet är värt en eloge för att man för ett år sedan medverkade till ett ekonomiskpolitiskt paket, även om man fick ta på sig en hel del kritik. Men för min del beklagar jag att det inte har varit möjligt för centern att ställa upp denna gång. Sedan början av detta år har ytterligare flera försök gjorts. Det har skett genom de resultatlösa Hagasamtalen med arbetsmarknadens parter. Det har skett genom det s.k. stoppaketet i februari som en riksdagsmajoritet ånyo avvisade. Det har skett genom Rehnbergkommissionen, som nådde långt, men inte nådde ända fram. Men regeringen har inte förtröttats. Och det är en regerings skyldighet att handla. Genom den uppgörelse som har träffats med folkpartiet för ett par veckor sedan har det skapats en parlamentarisk majoritet för att ett antal ekonomisk-politiska åtgärder skall kunna genomföras. Det gäller såväl mera kortsiktigt verkande stabiliseringspolitiska ingrepp som strukturpolitiska åtgärder som får effekt först på något längre sikt. — Den barnbidragshöjning som är kopplad till skattereformen genomförs i två etapper. Huvuddelen av höjningen sker 1991, men den sista tusenlappen läggs till först året därpå. — Den vidare förlängningen av semestern, utöver de två dagar som har beslutats för 1991, skjuts upp. — Lagfäst sjuklön införs den 1 januari 1991. De kostnadsökningar som detta skulle medföra neutraliseras genom en motsvarande sänkning av uttaget av sociala avgifter. Det skall inte döljas att flera av dessa åtgärder är smärtsamma att genomföra för oss socialdemokrater. Och vi är medvetna om att ingrepp av det här slaget, i varje fall på kort sikt, inte är särskilt populära. Ändå vidtar vi dem. Det beror på att vi har ett ansvar för landets ekonomi och för människors välfärd och sysselsättning. Vi gör detta därför att vi har insikter i vad det ekonomiska läget kräver. Vi gör detta därför att vi är övertygade om att uraktlåtenhet att handla skulle vara det sämsta av alla alternativ. Det skulle leda till att obalanserna förvärrades ytterligare och att den medicin som finge ordineras längre fram skulle behöva bli ojämförligt mycket beskare. Jag vill i detta sammanhang rikta en eloge även till folkpartiet. Det är naturligtvis aktningsvärt att ett oppositionsparti är berett att medverka i en uppgörelse som bl.a. gäller stabiliseringspolitiken. Jag är medveten om att detta även för folkpartiet innebär ett visst mått av politiskt risktagande. Herr talman! Den åtgärdslista som jag nyss redogjorde för är ingalunda någon uttömmande redovisning av regeringens ekonomiska politik. En rad andra åtgärder har beslutats eller aviserats på senare tid. Jag kan nämna några exempel. Beslut har fattats om höjning av skatten på tobak och alkohol. Andra åtgärder som syftar till att dämpa överhettningen i storstadsregionerna gäller investeringsskatten på oprioriterat byggande och byggregle ringen. Beslut har fattats om slopande av tekoregleringarna, och inom kort läggs förslag fram om en genomgripande omläggning av jordbrukspolitiken. Spelreglerna på arbetsmarknaden ses över. Den nyligen föreslagna skattereformen kommer att få mycket betydelsefulla och positiva konsekvenser för den svenska ekonomin. För att säkerställa skattereformen och bringa den kommunala konsumtionsökningen i överensstämmelse med tillväxten i ekonomin införs ett tillfälligt kommunalt skattestopp. Ytterligare förslag kommer att läggas fram i kompletteringspropositionen i nästa vecka och senare i år. Av särskilt stor vikt är åtgärder som syftar till att stimulera arbetsutbudet, inte minst genom att arbetslinjen i socialförsäkringssystemet hävdas. Tillsammans utgör detta delar i en sammanhållen ekonomisk-politisk strategi som syftar till att man både angriper de akuta obalanserna i ekonomin och tar itu med en rad långsiktiga, strukturella problem. Denna politik må vara kortsiktigt impopulär. Men verkligheten tränger på och kräver insikt, ansvar, oräddhet och handlingskraft. Jag är övertygad om att denna politik kommer att mötas av en växande förståelse och respekt ute hos människorna.

Herr talman! Regeringen diskuterade tydligen inte bara energipolitiken utan även kompletteringspropositionen ute på Rönneberga. Jag tycker att det är betecknande för det virrvarr som har präglat regeringens ekonomiska politik under våren. Medan riksdagen nu är i full färd med att avslå regeringens tidigare ekonomisk-politiska förslag — i dag faktiskt med den socialdemokratiska gruppens hjälp beträffande prisstoppet — sitter finansministern och filar på nya förslag. Därför har han inte tid att vara här och försvara de gamla förslagen. Så här kan vi faktiskt inte ha det i längden. Jag vill nu gärna välkomna Erik Åsbrink som talare i denna kammare. Han och jag har i alla fall inte mötts i debatt här i kammaren tidigare. Jag förstår de svårigheter det erbjuder att ställa upp under dessa förhållanden. I det pressmeddelande som har lämnats från regeringen beträffande ansvarsfördelningen sägs det att det är finansministern som svarar för den ekonomiska politiken och budgetfrågorna, medan statsrådet Åsbrink skall vara föredragande om bl.a. skatter, kreditpolitiken, frågor som rör de finansiella marknaderna, banker, försäkringsbolag, osv. Jag hoppas att jag inte går alltför långt från statsrådets bevakningsområde om jag i detta sammanhang tar upp frågor om bytesbalans och kapitalutströmning. Det var för övrigt det område som Erik Åsbrink själv tog upp med anledning av mitt anförande. Han bestred då att vi i Sverige skulle vara värre ute beträffande bytesbalansen än vi var 1982. Då var underskottet, om jag minns rätt, 22 miljarder, möjligen någon miljard mer eller mindre. Jag jämförde med förväntade drygt 50 miljarder i år och 70 miljarder nästa år. Och trots den penningvärdesförsämring som regeringen har lyckats genomföra är det faktiskt större belopp. Inte kan man heller hänvisa till att investeringarna uteblev. Jag angav just till Roland Sundgren att problemet är att svenska företag visserligen investerar, men de gör det inte i Sverige. Och det är något som bidrar till detta problem och kommer att förvärra det. Jag ställde en fråga förut: Kommer det att över huvud taget kunna bli ett trendbrott ens 1992? Jag skall för att belysa detta ta upp några detaljer. Det kan i så fall ske på tre sätt. Till att börja med måste vi konstatera att får vi ett underskott i bytesbalansen 1991 på 70 miljarder, får vi en ökning av räntorna på utlandsskulden med 7 miljarder nästa år. Nästa punkt gäller handelsbalansen. Visserligen kan man säga att importen kanske minskar till följd av avmattningen, men samtidigt leder kostnadsstegringen till att vi pressas ut ur marknaderna. Låt oss säga att det blir plus minus noll. Den tredje faktorn är räntebetalningarna. Det får antas att tillströmningen som nu sker är tillfällig. Jag tror inte det. Jag tror att den är ett led i en fortsatt utveckling som måste pareras med ytterligare höjda räntor i Sverige för att man skall få in korta pengar utifrån. Det försvårar ytterligare för investeringarna i Sverige. Hur tänker ni lösa detta? Jag tycker att det är en sak som även statsrådet Åsbrink bör fundera över när nu finansministern har annat att göra.

Herr talman! Erik Åsbrink nämnde reallöneutvecklingen under det gångna decenniet. Han tycks ändå relativt nöjd med det hela. Det var den borgerliga politiken som hade skapat försämringar. Sedan hade det hela återställts genom den socialdemokratiska politiken. Det är inte riktigt korrekt. Flertalet av försämringarna skapades genom devalveringarna. Den största devalveringen har den socialdemokratiska regeringen ansvaret för. Den ökning som har skett därefter är just grunden för de problem som vi har i dag. De felaktiga och för stora lönekostnadsökningarna har skapat höga prisökningar och ytterligare skatteökningar, vilket har inneburit att ingenting blir kvar efter prisökningar och skatteökningar. Statsrådet Åsbrinks historieskrivning lämnar en del övrigt att önska. Jag frågade Erik Åsbrink i slutet av mitt anförande om han var medveten om skillnaden mellan orden nödvändigt och tillräckligt. Efter den mycket kraftfulla plädering som statsrådet ägnade sig åt för åtstramning ligger det mycket nära till hands, måste jag säga, att dra slutsatsen att det bara är åtstramning som gäller i Erik Åsbrinks tankevärld. Nödvändigt och tillräckligt är ungefär ett och samma begrepp. Jag tror att detta är alldeles fel. Erik Åsbrink nämnde utöver åtstramning tekopolitik, jordbruksavreglering och så litet spritoch tobaksskatt. Han undvek med stor skicklighet att över huvud taget nämna en mycket större del av ekonomin än jordbruket och textilindustrin, nämligen den offentliga sektorn. Den svarar för ungefär en tredjedel av landets ekonomi. Om man skulle avreglera den, skulle vi nå mångdubbelt de fördelar som avreglering av tekooch jordbrukssektorn skulle medföra. Jag vill därför upprepa min fråga som jag ställde inledningsvis: Vad är det för fel med att avreglera inom den offentliga sektorn? Varför står socialdemokraterna så benhårt fast vid att ha kvar de offentliga monopolen? Varför måste praktiskt taget alla sociala tjänster produceras inom den kommunala och den statliga sektorn? Jag tror — jag är övertygad om — att det när det gäller produktion av tekovaror, jordbruksprodukter eller för den delen helt vanliga industriprodukter finns ett medel som skulle vara mycket effektivt, och det är konkurrensen. Jag tycker att detta medel skall ges en möjlighet att få fungera också för de särskilt viktiga produkter som de sociala tjänsterna innebär. Då skulle vi inte längre ha den situation som vi har i dag, nämligen att bara de rika får möjlighet att välja själva i fråga om sådana viktiga områden som sjukvård, skola och barnomsorg. Det skulle vara en åtgärd av stor betydelse.

Herr talman! Det här med allmän beredning och finansministern var intressant. Det behöver inte gälla den närvarande ministern, men nog är det konstigt att finansministern inte vill delta i finansdebatten. Erik Åsbrink redogjorde för en del siffror från andra partiers budgetförslag, som skulle innebära en viss försvagning. Han sade att centerns förslag skulle innebära en försvagning på 36 miljarder. Frågan är naturligtvis: Försvagning jämfört med vad? Är det jämfört med finansplanen eller något senare datum? Jag är för min del beredd att ställa upp med en liten lektion för herr Åsbrink för att informera hur han skall räkna på centerns alternativ. Det skulle jag göra med glädje. Sedan säger herr Åsbrink att regeringens ansvar är att handla. Det ligger mycket i det. Men vad har den gjort det senaste halvåret? Är det inte så att man bara har fått några nya ministrar? Men det har ju funnits en regering även förut. Vad har man sysslat med det senaste halvåret? Man har först presenterat en finansplan som var så mager att det skrek om den. Sedan litade man på Hagaöverläggningarna. Så pajade dessa överläggningar. Då sade man att regeringen skulle avgå. Så avgick den, och sedan kom den igen. Så presenterades en proposition som inte innehöll något annat än nya skatter på vin, sprit och tobak. Därefter har man träffat en uppgörelse med folkpartiet som innebär ny moms och litet annat. Det är inte särskilt handlingskraftigt. När Erik Åsbrink redogjorde för dessa åtgärder som han vidtagit tillsammans med folkpartiet är det viktigt att komma ihåg att många av de åtgärder som föreslås i detta paket har redan föreslagits i riksdagen förut. Det gäller föräldraförsäkringen, semesterveckan, arbetsgivarperioden, arbetsskadeförsäkringen samt prisoch hyresstoppet. Det var just ingenting revolutionärt. Flertalet av de åtgärder som föreslås i paketet påverkar inte det realekonomiska nuläget utan handlar om att skjuta beslut om åtgärder som skall fattas senare ytterligare på framtiden. Dessutom rör det sig om strukturåtgärder som får effekt först på lång sikt. Naturligtvis kan man säga till folkpartiets heder att folkpartiet har lyckats få med vissa saker där jag delar folkpartiets uppfattning men som man är förvånad över att socialdemokraterna har gått med på att fatta beslut om nu, t.ex. semesterveckan. Jag måste säga att det är skickligt gjort av folkpartiet att få socialdemokraterna att acceptera detta, för det kan inte ha varit nödvändigt att fatta beslut om det nu. När man gör jämförelser med 70-talet är det viktigt att komma ihåg att vi under 70-talet och 80-talet har haft en internationellt sett låg arbetslöshet. Vi har haft en produktivitetsökning i ekonomin under 70-talet på 30 26 och nu under den socialdemokratiska tiden på bara 10 96. På 70-talet hade vi en tillväxt genomsnittligt på 2,4 26. Nu har den fallit till 2 926. Skattetrycket var 49 96 vid 70-talets utgång. Nu är det 57 96. Så inte är det särskilt mycket att yvas Över.

Herr talman! Finansdebatterna är egentligen ganska förvirrande. Förvirringen består i att regeringens spelrum är bara krass politik, alltså kapitalets villkor som man arbetar efter. Därför har vi en mängd olika turer en efter en. Man har sanerat statsfinanserna på 80-talet, säger man. Men kommunerna då? De ökade behoven i kommunerna i dag med stora kriser kan knappast tillgodoses med bara effektiviseringar. Där sitter nu regeringen och kan knappast klara av det. Kvaliteten, att man får dugligt folk som känner att det är meningsfullt att få rättvisa löner, har man lämnat helt utanför. I minst tio år har vi hört att det är lönerna som är orsaken till inflationen. Är det då inte ett misslyckande att man inte fått ned inflationen? Vad är det för något som är fel? De arbetande upplever naturligtvis att några får åka i gräddfil men deras reallöner ökar inte. Vad är det för någonting som är så fel i regeringens politik att man inte lyckas bemästra situationen? Är det månne så att man inte rör vare sig spekulationen eller vinsterna, som leder till denna mekanism? När man så gör en skatteomläggning som är så förträfflig för samhället i övrigt, som nu statsrådet här säger, varför i hela friden kan den inte vara omfördelande? 80-talet har betytt oerhört mycket positivt för de välsituerade. Ändå omfördelar man inte utan gör bara en omläggning som innebär att de välsituerade får lika mycket som förut. Måste inte detta vara inflationsdrivande? Vpk har lagt fram förslag för att försöka begränsa överhettningen i storstadsområdena. Detta säger de borgerliga partierna naturligtvis ingenting om, men jag tycker att man på socialdemokratiskt håll skulle kunna göra det, i synnerhet det statsråd vi nu har för dessa frågor. Vissa kontakter skulle nog kunna berika tjänstesektorn och motverka dess ineffektivitet. Men nu har man kommit överens med folkpartiet om en åtstramning, som på punkt efter punkt — när det gäller barnbidrag, föräldraförsäkring, semester, sjuklön, arbetslösheten, momsen och prisstoppet — i stort sett genomgående slår mot de arbetande och de sämst ställda. Därutöver kommer man nästa år att få en skattereform, som man får ut mycket litet av. Det är många arbetande människor i LO och TCO-leden som tycker att skattereformen är orättvis. Så många kan inte ha fel, statsrådet.

Herr talman! Statsrådet säger att han har gått igenom de olika partiernas budgetförslag, också miljöpartiets. Vi har studerat denna genomgång och funnit att man inom finansdepartementet har gjort ett antal mycket förargliga dubbelräkningar. Det gör att kalkylen inte stämmer. Vi tycker därför att det vore bra om vi kunde få till stånd ett sammanträffande någon gång för att se hur dessa beräkningar görs. Om alla åtminstone räknar på samma sätt, slipper vi en diskussion bara på grund av räknefel om vem som underfinan sierar resp. överfinansierar. Jag tror att man kan få bort en del misshälligheter i diskussionen, om man räknar på samma sätt. Vi har från miljöpartiet sagt att vårt land står inför två kriser, en ekonomisk och en ekologisk. Vi är i vårt samhälle tvungna att försöka komma till rätta också med de ekologiska obalanserna. Gör vi inte det på lång sikt, kommer vi över huvud taget inte att ha kvar en ekonomi att tala om i vårt land. Vi i miljöpartiet har därför sagt att medborgarna under ett antal år måste finna sig i ett ökat skatteuttag för att finansiera en sådan omställning av det svenska samhället att det blir ekologiskt rimligt. Vi måste satsa stora pengar på att reformera vårt trafiksystem och vårt energisystem, så att vi slösar mindre med energi, skapar mindre avgaser och förorsakar mindre av ekologiska problem. Gör vi inte det, förstör vi luft, mark, vatten och grundförutsättningarna för livet och för penningekonomin. Vi har samtidigt sagt att vi inte är intresserade av skattehöjningar av annat slag. De reformer som vi har föreslagit i vårt budgetalternativ har vi finansierat genom att spara på annat håll. Den enda form av ökning som vi föreslår är betingad enbart av behovet att få i gång ett arbete på sikt för att komma till rätta med de ekologiska obalanserna. Vi tror att det är mycket viktigt att man någon gång på allvar inser sambandet mellan ekonomi och ekologi. Som jag sade tidigare: Får vi ingen ordning på de ekologiska systemen, utan de fortsätter att förstöras i samma takt som i dag, kommer vi inte att ha någon ekonomi att diskutera framöver. Kommer vi i svåra knapphetssituationer på grund av förödda jordar osv., går det åt skogen också med demokratin. Då kommer de starka att slå sig fram till de köttgrytor som finns kvar. Det bästa värnet för demokratin i vårt samhälle är att vi kommer till rätta med de ekologiska problemen.

Herr talman! De inlägg som jag har hört från olika håll visar bl.a. med all önskvärd tydlighet att det finns fem olika alternativ bland oppositionspartierna. Det finns inte en tillstymmelse till samstämmighet och gemensamt uppträdande. Inte minst tänker jag på de tre borgerliga partierna, som ibland säger sig skola bilda regering tillsammans, om de får chansen i framtiden. Ovanpå all den splittring som ni redan tidigare har visat upp — det har gällt skattepolitiken, energipolitiken, Europapolitiken och mycket annat — har ni nu lyckats splittra er totalt också när det gäller den ekonomiska politiken, där ni går tre skilda vägar. Ni har skällt på den tredje vägens ekonomiska politik, men det som ni har att visa upp som alternativ är en ekonomisk politik efter tre vägar. Ni är inte överens ens om vårdnadsbidraget. Det gör att man med skäl måste fråga sig: Vad är alternativet till vår politik? Det är lätt att kritisera den från alla möjliga håll, men hur ser alternativet ut? Jag har ställt frågor till framför allt tre partier om hur de förklarar sina jättelika budgetförsvagningar samtidigt som de kräver en stramare finanspolitik, åtgärder mot inflation, höga räntor och överhettning. Jag har inte fått mycket till svar. Lars Tobisson har helt förbigått frågan, medan Gunnar Björk och Carl Frick hävdar att vi räknar fel. Jag vill inte utesluta att vi kan räkna fel. Det är dock inte jag som gör dessa beräkningar, utan det är högt kvalificerade tjänstemän som på finansdepartementet gör dem efter alla konstens regler. Eftersom ni erbjuder er till att undervisa mig eller till att komma upp och diskutera detta på departementet, vill jag utfärda en inbjudan till samtliga oppositionspartier att komma upp på finansdepartementet. Då kan vi gå igenom dessa beräkningar gemensamt, så får vi se hur stora felräkningarna är på ömse håll. Jag utfärdar nu denna inbjudan, och jag hoppas att ni hörsammar den. Lars Tobisson tog på nytt upp frågan om bytesbalansen. Nu säger han att min förklaring eller i varje fall delförklaring till att underskottet i dag är så pass stort som det är, nämligen att investeringarna har ökat, är felaktig, eftersom industrin inte investerar i Sverige utan i utlandet. Sanningen är den att industrin investerar ungefär dubbelt så mycket i Sverige nu som den gjorde under den borgerliga regeringstiden. Vi har återhämtat det kraftiga ras i industriinvesteringarna som då ägde rum. Därutöver har vi haft en kraftig ökning. Den är kanske inte tillräcklig, men vi har kommit ett bra stycke på väg. Jag vidhåller alltså att Tobissons beskrivning på denna punkt är felaktig. Vi får vidare höra från moderat håll att i stort sett alla problem i tillvaron löses med skattesänkningar. Om man väckte Lars Tobisson på natten därför att huset brinner, skulle han nog ordinera skattesänkningar som medicin för att bekämpa branden. Man kan naturligtvis kräva ett sänkt skattetryck, men skattetrycket är i allt väsentligt en avspegling av utgiftstrycket. Vi har de skatter som vi behöver för att finansiera de utgifter som vi vill ta på oss. Tobisson säger att vi skall sänka utgifterna, men jag konstaterar att han hittills i debatten har nämnt bara fyra områden där han vill öka utgifterna: försvaret, rättsväsendet, infrastrukturen och vårdnadsbidraget. Det sista kanske inte nämndes, men det är ett av de områden där reformkrav har förts fram. Jag måste fråga: Hur är detta förenligt med en ansvarsfull finanspolitik? Hur skall denna skattesänkningspolitik kunna göras trovärdig? Anne Wibble har frågat mig om paketet med åtstramningsåtgärder är tillräckligt eller bara nödvändigt. Låt mig säga att det paket som vi nu presenterar självfallet är nödvändigt men att det inte är tillräckligt. Vi upphör inte att föra ekonomisk politik i och med att vi lagt fram kompletteringspropositionen. Självfallet måste vi komma igen många gånger och vidta stabiliseringspolitiska och strukturpolitiska åtgärder. Jag sade också i mitt anförande att det inte bara handlar om åtstramning. Också andra åtgärder är viktiga. Jag nämnde utbudspolitik, konkurrensfrämjande insatser, åtgärder för att höja produktiviteten och för att förbättra lönebildningen. Det finns också flera andra sådana områden. Jag vidhåller dock att åtstramning är ett ofrånkomligt inslag i en politik som syftar till att bringa ned inflationen. När det gällde Anne Wibbles nya inlägg om reallönerna blev jag inte klok på om hon tycker att lönerna har ökat för mycket eller för litet. I hennes första inlägg var problemet att reallönerna knappast har ökat något alls. I sin replik sade hon däremot att det stora problemet var att lönerna hade höjts för mycket efter det reallönefall som uppkom i början av 80-talet. Lönerna skulle alltså ha legat kvar på den lägre nivån, som etablerades under den borgerliga regeringspolitiken. Anne Wibble får en chans till i sin sista replik att klara ut om lönerna är för höga eller för låga. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att skattereformen medför en ökad köpkraft med i genomsnitt 2 70 nästa år. Det är klart att det finns stora variationer. Det finns de som förlorar på reformen, och dit hör höginkomsttagare med stora avdrag och som har ägnat sig åt skatteplanering. Men det stora flertalet av löntagarna, av LO:s medlemmar, som Lars-Ove Hagberg pläderar för, kommer att få höjda reallöner nästa år som en följd av skattereformen. Jag har inte sett någon uppgift från vpk som visar att det skulle vara felaktiga beräkningar som vi har gjort. Lars-Ove Hagberg gjorde också i sin historik en jämförelse mellan vinstandelar och löneandelar nu och 1980, och han framställde 1980 som det stora idealåret, då vinstandelen var nedpressad och löneandelen följaktligen högre. Det där låter radikalt och bra; så låga vinster som möjligt och så höga löner som möjligt. År 1980 var ett katastrofår för svensk ekonomi. Hade den situation som var då varit kvar hade det gått käpprätt åt helskotta. Det är nödvändigt att upprätthålla en viss vinstnivå i näringslivet för att få investeringar, sysselsättning och produktion. En rimlig sådan balans har återställts under 80-talet. Att ständigt och jämt gå ut och säga att vinsterna skall sänkas, vilket vpk alltid gör i alla konjunkturlägen, är populistiskt gångbart, men det har ingenting med seriös ekonomisk politik att göra.

Herr talman! Erik Åsbrink skall akta sig för att tala om splittring. Orsaken till att han står här är att förre finansministern avgick därför att han inte fick gehör för sin politik i partiet. Orsaken till att Roland Sundgren var här tidigare är att den socialdemokratiske ordföranden i finansutskottet har lämnat riksdagsarbetet i protest mot den förda politiken. Det är splittring. Vidare fick jag kritik för att jag inte hade besvarat frågan om 20 miljarder i budgetförsvagning. Det beror på att jag tidigare en gång för alla har klargjort att detta är en lögn. Vi har hört efter i departementet om vi kunde få del av dessa kalkyler, som skulle bevisa saken. Till skillnad från miljöpartiet har vi inte fått det. Men jag fick möjligen en förklaring till misstaget. Vi har inte lagt fram något förslag för 1991, som Erik Åsbrink sade. Vi har lagt fram förslag för budgetåret 1990/91, och det är balanserat. Det är dessutom fullständigt, till skillnad från finansplanen. Vad vi föreslår för andra halvåret 1991 kommer vi att redogöra för i januari 1991. Det kommer att bli ett fullständigt förslag, och jag hoppas att också finansplanen blir det. Jag ser fram mot att nu få diskutera dessa saker med finansdepartementet. Jag ställde tidigare en fråga: Hur stimulerar man sparandet genom att höja skatten på kapital med 30 miljarder? Skattmästare Wibble, som bekände sig till den krokiga principen att momsen måste sänkas men först höjas, sade också att hon nog ansåg att även kapitalbeskattningen skulle behöva sänkas, men först skall den höjas med 30 miljarder. Hur motiverar skattmästare Åsbrink att den egna bostaden skall bli 60 miljarder dyrare utöver effekten av höjd byggmoms, att sparande för ålderdomen skall beskattas med 10 miljarder, att skatten på riskvilligt sparande, dvs. aktier, skall öka med 5 miljarder, att skatten på näringsverksamhet och företag skall stiga med 13 miljarder? Från ideologisk synpunkt är detta säkert bra att ha. Med det kan man trösta lägre inkomsttagare som förlorar på skatteomläggningen. Men hur blir det med investeringar och kapitalbildning i landet, när man på detta sätt straffbeskattar sparande, investeringar och kapitalbildning? Jag förstår inte det, och ännu har det inte getts något förslag som förklarar det. Jag konstaterar, herr talman, att det av förslagen i finansplanen, i det första stoppaketet och i det krispaket som vi behandlar här i dag återstår bara två saker, nämligen dels höjda spritoch tobaksskatter — som är en klassiker —, dels investeringsskatt i Stockholm och Göteborg — som inte heller är något sällsynt som behöver diskuteras här. Slutsatsen kvarstår: mycket tal förekommer om utbudspolitik och avregleringar, men till slut blir det i alla fall skattehöjningar. Erik Åsbrink trodde att jag om jag vaknar på natten av att huset brinner kommer att säga: Lägre skatter. Jag vill kontra med att säga att regeringen vaknar av att det är ekonomisk kris. Och vad säger den? Jo: Högre skatter, högre skatter! Det är receptet. Det är det som kvarstår av alla ansträngningar.

Herr talman! Jag skall reda ut frågan om lönekostnaderna. Lönekostnaderna har ökat för mycket, vilket har lett till för stora prisökningar. De har spätts på med för stora skattehöjningar av Erik Åsbrinks regering, och därför har löntagarna fått för litet kvar. Så enkelt var det. Detta var i själva verket ett av de stora problemen under 80-talet. Jag vill inte tvista med Erik Åsbrink om behovet av stram finanspolitik. Jag kan tvärtom unna mig nöjet att påminna om vem som var den enda i denna kammare som talade om behovet av stram finanspolitik våren 1988, när valet närmade sig. Det hade varit angenämt om Erik Åsbrink då hade pläderat så starkt för behovet av stram finanspolitik, men så skedde icke. Tvärtom övergavs den blygsamma stramhet som fanns dessförinnan. I valrörelsen 1988 blev det plötsligt onödigt att finansiera givna löften och annat. Den uppgörelse som nu är aktuell mellan folkpartiet och socialdemokraterna innehåller inte bara stram finanspolitik. Den kan väl beskrivas i tre olika punkter. Den första och viktigaste punkten är att skattereformen ligger fast. Detta kommer att vara ett av de mycket stora och positiva inslagen för svensk ekonomi, för medborgarna och för företagen i Sverige framöver. Den andra positiva punkten är att vi nu kommer till skott med konkreta förslag till besparingar inom socialförsäkringssektorn. Ett första steg tas för att få bukt med de mycket snabba kostnadsökningar som har skett. Den tredje punkten, som är särskilt positiv, är sänkningen av arbetsgivaravgifterna, som motsvarar ungefär 3,5 Jo. Det är oöverträffat, såvitt jag vet. Det har inte skett under de senaste decennierna i svensk ekonomisk politik att arbetsgivaravgifterna har sänkts så mycket i ett slag. Det var bra att Erik Åsbrink visade sig vara medveten om att det krävs mer än detta första steg för att lösa Sveriges ekonomiska problem. Jag gladde mig också åt att höra att han särskilt nämnde konkurrensfrämjande insatser. Därför vill jag upprepa den fråga som jag ställde beträffande konkurrensfrämjande insatser inom den skattefinansierade produktionen — den tredjedel av ekonomin som producerar sociala tjänster av mycket stor betydelse för Sveriges medborgare, som sjukvård, skola, barnomsorg och annat sådant. Varför vill Erik Åsbrink inte använda sig av just konkurrensfrämjande åtgärder för att ge medborgarna valuta för de skattepengar som de i dag betalar för att få sjukvård, barnomsorg, skolutbildning och annat? I dag upplever många människor att de inte får det när de behöver det, utan det är många köer. Jag vore glad om Erik Åsbrink i sitt sista inlägg visade sig vara medveten om att det också krävs konkurrens och enskilda alternativ inom den offentliga sektorn.

Herr talman! När det gäller investeringssidan är det ju ändå ett stort problem för den framtida sysselsättningen i Sverige, om en allt större del av de framtidsinvesteringar som borde ha gjorts i Sverige sker utomlands. Och ökningen av investeringarna utomlands ligger någonstans mellan 50 och 130 miljarder enligt uppgifter som jag har sett i olika tidningar. Detta är ett långsiktigt allvarligt problem, och det är naturligtvis någonting som är fel, eftersom näringslivet inte anser sig med fördel kunna investera i Sverige. Näringslivet saknar naturligtvis ett besked från regeringen om vilken industrioch strukturpolitik man skall ha. Jag vill upprepa min fråga till budgetministern: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att göra investeringsklimatet så pass bra att framtidsinvesteringar kan göras inom landet? Det tycker jag är en mycket viktig fråga, och den har också samband med det som budgetministern tog upp. När det gäller inbjudan till finansdepartementet kan det väl alltid vara trevligt att dricka kaffe. Annars har vi ju neutrala personer i finansutskottets kansli, som också är räknekunniga.

Därigenom får man ändå några av de angelägna kraven tillgodosedda. Det paket som nu presenteras, där man tar bort föräldraförsäkringen, innebär ju ändå en stor oro för många föräldrar som har räknat med denna. Även om jag tycker att det är riktigt, eftersom vi har vårdnadsbidraget, har ju socialdemokraterna genom sin politik misslett kommuner och misslett barnfamiljer genom att säga att de skall få föräldraförsäkring. Och man har inte hunnit anpassa barnomsorgen såsom vallöftet löd. Det är trist för barnfamiljerna att socialdemokraterna på det sättet sviker två av sina vallöften.

Herr talman! Jag tror att det är väldigt farligt för statsrådet Åsbrink att tala om hur många alternativ det finns här i kammaren. Vi har ju upplevt en regering som har en mängd alternativ. Och det kanske allra allvarligaste är att en regering som skall företräda arbetarrörelsen inte längre har arbetarrörelsens ideal kvar. Statsrådet skall nog tala väldigt tyst i detta sammanhang. Det sönderfall som nu präglar socialdemokratin och den del som denna behärskas av arbetarrörelsen är kanske allvarligare än mycket annat som händer i det här samhället framöver. När det gäller produktivitetsökningen talar man om att vi nu har problem, och man undrar vilka åtgärder regeringen föreslår. Vad är det egentligen som skall öka produktiviteten och tillväxten här i landet? Jag har från vpk:s synpunkt och med tanke på arbetarrörelsens ideal funderat över om det inte är de demokratiska elementen, med arbetarnas inflytande och meningsfulla arbetsuppgifter, som måste vara det grundläggande. Man måste någonstans i en demokratisk kontroll säga att här skall framtidsinvesteringarna göras — i stället för att förlita sig på marknadskrafterna, som alltmer förskjuter sin tyngdpunkt utomlands. Men såvitt jag kan se är det nu bara fråga om piska och morot. Det är SAF:s gamla recept, karensdagar, som det snart gäller, och sjuklönen är ju nu ett första exempel. Det är den här typen av straffåtgärder som man tror skall medföra att produktiviteten ökar. Är det något i övrigt? Det vore i så fall en mycket intressant diskussion. I fråga om vinstnivån anser vpk att man skall omfördela resurserna i samhället. En av utgångspunkterna, som egentligen har varit arbetarrörelsens hjärtefråga, är ju att vi skall använda våra resurser rättvist här i landet, till både investeringar och offentlig och privat konsumtion. Men regeringen har ju faktiskt under 80-talet skapat ett nytt frälse. Roland Sundgren hade i alla fall förstånd att beklaga det. Men statsrådet Åsbrink tycker tydligen att det är helt i sin ordning att vi skall ha den här vinstnivån fördelad på detta sätt som medför spekulation, icke ordentliga investeringar. Jag tycker att det är ett enormt problem att denna vinstnivå föreligger och att den inte används på ett riktigt sätt. Hur blir det för övrigt nu med inflationen? Skall vi se på vinstökningarna, vinstkraven och spekulationen, eller är det bara fråga om lönerna framöver? Så till skattereformen! Det skall i genomsnitt vara 2 Ze för alla. Jag ställer mig bara frågan: Varför protesterar stora grupper inom LO? Beräkningar är en sak. Men det är när man ser de sammantagna, ökade indirekta beskattningarna som man blir orolig för framtiden och säger: ”Det här drabbar mig.” Det är en mycket opsykologisk skatteomläggning som har föreslagits.

Herr talman! Jag vill tacka för inbjudan till beräkningar. Det kan vara av värde att vi jämför hur man kommer fram till resultat. Jag tror att man kan komma långt. även över en kopp kaffe, på det området. Ekonomisk politik är ju inte bara någonting som gäller det närmaste året utan någonting som får konsekvenser långt fram i tiden. Huvudtemat i svensk ekonomisk politik är att den ekonomiska tillväxten skall öka till varje pris. Den skall helst vara så stor som möjligt — ju större, desto bättre. Nu innebär ekonomisk tillväxt också en mycket stark ökning av den materiella förbrukningen. Vi hämtar upp saker och ting från olika delar av underjorden. Vi sätter i gång olika processer som skapar stora mängder utsläpp och avfall, som i sin tur skadar mark, luft och vatten och deras produktionsområde. Jag frågade här i debatten om man från socialdemokraternas sida kunde se några begränsningar i vår omvärld som på något sätt skulle sätta ett tak för den ständiga ekonomiska och materiella tillväxten. Jag fick inget svar på den frågan, och det betyder att jag måste göra den tolkningen att man inte ser någon sådan begränsning över huvud taget. Den ekonomiska och materiella tillväxten ökar ju procentuellt varje år. Det betyder att den är exponentiell. Och det finns uppenbarligen på denna jord för vissa människor inget tak, utan tillväxten kan bara öka och öka. Vi ser resultatet i många sammanhang: sopbergen ökar och utsläppsmängden ökar. Vi har runt om i vårt land problem med vad vi skall göra av alla dessa sopor, som är en konsekvens av den ständigt ökade materiella förbrukningen och av att man inte satsar på resurshushållning och återanvändning. Det är något fundamentalt fel i det tänkande som avspeglas i den här debatten, när man inte beaktar att det rimligen måste finnas fysiska begränsningar för våra aktiviteter på jorden. Det finns inga sådana begränsningar i den här debatten, och det har inte funnits så länge jag har varit med i riksdagen, utan tillväxten skall öka till varje pris, oavsett konsekvenserna. Ju längre man fortsätter på den vägen, desto säkrare är vi på att detta kommer att gå snett. Jag vill framföra en stark vädjan från miljöpartiets sida — att man på allvar börjar se på de här frågorna. Det fanns en signal här i våras. Det var finansminister Feldt som sade att man skulle sätta i gång ett arbete på finansdepartementet, där man skulle börja beakta de här frågorna på allvar. Vi har ännu inte sett något resultat, men vi väntar med spänning, och med förhoppningar, på att vi skall kunna få en balanserad ekonomi där man tar hänsyn till de ekologiska förutsättningarna för livet på en begränsad jord. Gör vi inte det, går det snett. Jag hoppas verkligen att ni tar det här till er, för det är ett måste för framtiden.

Herr talman! Jag vill först, för att undvika missförstånd, upprepa min inbjudan. Den gäller samtliga oppositionspartier. Ni är välkomna till finansdepartementet någon gång framöver, så skall vi gemensamt gå igenom de beräkningar som har gjorts i era budgetalternativ. Jag vet att det också finns mycket duktiga människor i finansutskottets kansli, och jag tror inte att vi har några problem med deras beräkningar. Däremot är det uppenbart att det finns vissa meningsskiljaktigheter mellan regeringens experter och företrädare för vissa oppositionspartier när det gäller att bedöma innehållet i de förslag som har lagts fram. Jag hoppas att alla partier kan ställa upp på detta. Till Carl Frick vill jag säga att det arbete som förre finansministern aviserade beträffande någon form av gröna nationalräkenskaper är på gång. Det skall vi redovisa när vi har kommit längre på det området. Det projektet är ingalunda nedlagt. Jag känner också stor sympati för tankarna på hushållning med resurser. Jag tror kanske inte så mycket på fysiska begränsningar, men det finns naturligtvis både ekonomiska och miljömässiga skäl till att hushålla med resurser. Det kan också beskrivas på det sättet — för att uttrycka det även i ekonomiska termer — att vi bör vara positiva till en höjd produktivitet; det är ett sätt att få ut mer av de resurser vi sätter in, i stället för att slösa med resurser, sätta in mer och mer resurser för att åstadkomma ett visst resultat. Här sammanfaller, tycker jag, ekonomiska och ekologiska synsätt i stor utsträckning. Lars-Ove Hagberg talade om sönderfall inom socialdemokratin. Jag vill inte riktigt beskriva det på det sättet. Om man jämför med det nära nog permanenta kaos som råder inom vpk tror jag att vi inom socialdemokratin står oss ganska gott. Jag vill också komma tillbaka till frågan om vinster och spekulation. I Lars-Ove Hagbergs föreställningsvärld är det uppenbarligen så att höga vinster i sig skapar spekulation. Jag ser det inte på det sättet. Jag menar att det är viktigt att ha en god lönsamhet i produktiva och samhällsnyttiga verksamheter och att göra spekulation så olönsam som möjligt. För tio år sedan var det tvärtom: då sattes pengarna in i spekulativa verksamheter, då var det penningkarusellen som var den lönsamma, och industriell och annan produktiv verksamhet gick utomordentligt dåligt. Vi skall ändra den relationen. Det som är bra för människor är också det som skall vara lönsamt. Spekulationen skall inte löna sig. Den skattereform som vi genomför och inflationsbekämpningen är två avgörande insatser för att bekämpa spekulationen. Gunnar Björk frågade hur vi skall bära oss åt för att stimulera till ökade investeringar i Sverige. Jag vill peka på några områden i all korthet. Den skattereform som vi är på väg att genomföra kommer att skapa goda betingelser för näringslivet i Sverige, för företag — såväl svenska som utländska — som vill etablera sig och investera i Sverige. Vidare är återigen inflationsbekämpningen, åtgärder för att hålla nere kostnadsökningarna, av avgörande betydelse för att skapa ett gott investeringsklimat i Sverige. Också insatser för att förbättra arbetsmiljön, för att minska sjukfrånvaron och för att förbättra utbildningen av arbetskraften är viktiga saker för att skapa bra arbetsförhållanden och ett bra investeringsklimat i Sverige. Anne Wibble talade redan våren 1988 om åtstramning, säger hon. Det är möjligt att hon gjorde det, med relativt små bokstäver. Det förekom. Ett år senare förklarade folkpartiet att det var för sent att vidta några åtgärder. Det är glädjande att ni nu, ännu ett år senare, har kommit på bättre tankar. Det är sent, och det var sent redan för ett år sedan — det är jag beredd att hålla med om — men det är inte för sent. Det är aldrig för sent att vidta förnuftiga åtgärder. Jag vet att Anne Wibble inte har rätt till replik. Jag vill då säga att det är glädjande att vi nu har kunnat ena oss om det paket som föreligger. Jag är anhängare av att man vidtar konkurrensfrämjande åtgärder på alla områden inom ekonomin, även inom den offentliga sektorn. När det gäller förnyelsen av den offentliga sektorn har vi självfallet en mycket stor arbetsuppgift framför oss. Slutligen några kommentarer till Lars Tobisson. Det var för mig en förbluffande uppgift att boendet skulle fördyras med 60 miljarder kronor som en följd av skattereformen. Det var vad jag hörde, men jag kanske hörde fel. Jag kan då lämna en uppgift om det riktiga förhållandet. Skattereformen nästa år kostar sammanlagt 70 miljarder kronor. Av finansieringen faller 15 miljarder på boendet. Det är mindre än en fjärdedel av kostnaden. Det finns de som tycker att också det är för mycket. Jag kan då bara säga att skall man åstadkomma en finansiering som inte bara är ett skämt av en sådan jättelik skattereform går det inte att helt undanta boendet. De 15 miljarder kronorna i ökade boendekostnader kan ju ändå betalas med de 70 miljarder kronor i ökad köpkraft som skattereformen innebär nästa år. Lars Tobisson tyckte också att 30 70 skatt på kapitalinkomster, bankräntor, osv., är en på tok för hög skattesats. Det kan man tycka. Jag tycker ändå att det är en viss förbättring jämfört med hur det var på den tid då Lars Tobissons partivänner satt i regeringen. Då kunde man få betala 75-85 90 i skatt på bankräntor. Det är möjligt att steget från 85 till 30 26 är alldeles för blygsamt, men det är väl kanske ändå även i Lars Tobissons föreställningsvärld ett litet steg i rätt riktning. Sedan får vi i framtiden se vad som kan vara den rätta nivån. Till sist en undran. Jag är medveten om att jag inte kan få något svar i dag — det får väl därför bli en retorisk fråga. Jag tänker på argumentet att de förslag som har framlagts bara gäller budgetåret 1990 91. På annat sätt kan man inte tolka beskedet att den budgetförsämring som sker på kort sikt inte är bestående på längre sikt. Jag vidhåller att våra beräkningar visar på mycket stora försvagningar av statsfinanserna, från moderaterna och flera andra partier. Jag är därför angelägen att de samtal som jag har inbjudit till kan komma till stånd, så att vi gemensamt kan gå igenom beräkningarna för de olika partiernas budgetalternativ.

Herr talman! Erik Åsbrink talade en del om spekulation, vinster och annat. Jag skulle nog vilja säga att om man satsar på vpk är det en säker etta, men vill man satsa på socialdemokraterna får man lov att gardera med folkpartiet. 1980-talet har varit ett förlorat decennium för arbetarrörelsen, och därmed även för kvinnorna, eftersom kvinnorna i dag utgör större delen av arbetarklassen. Den ekonomiska politik som är resultatet av uppgörelsen med folkpartiet slår hårdast mot kvinnorna. Åtstramningen drabbar kvinnor genom att momsen höjs, genom att föräldraförsäkringen inte byggs ut och genom att barnomsorgsutbyggnaden inte kommer att fullföljas. Det visar sig också att det inte spelade någon som helst roll om målet full behovstäckning inom barnomsorgen var en målsättning eller ett löfte. Det blev ingenting av alltihop. Bara en tredjedel av kommunerna kommer att klara av full behovstäckning. Konsekvensen blir att ett stort antal barn inte kommer att kunna få barnomsorg. Det i sin tur leder till att ett stort antal kvinnor inte kommer att kunna förvärvsarbeta, vilket i sin tur leder till att de måste få bidrag från samhället för sitt uppehälle, vilket i sin tur leder till ökade transfereringar. Socialdemokraterna skriver i propositionen att man vill granska existerande transfereringssystem, så man har tydligen insett att ökade transfereringar leder till en massa byråkrati. När det gäller utbyggnaden av föräldraförsäkringen finns det undersökningar som visar att både kommuner och föräldrar har litat på regeringslöftet, som har bekräftats både av Kjell-Olof Feldt den 10 januari och så sent som i regeringsdeklarationen från regeringen Carlsson II för inte alls länge sedan, och att föräldrar och kommuner har planerat med utgångspunkt i förutsättningen att den förlängda föräldraförsäkringen skulle träda i kraft som man hade utlovat. Jag måste ställa frågan: Varför skjuter ni på föräldraförsäkringen? Vilka effekter får det på inflationen, på bytesbalansen, på överhettningen? Inga! Enligt Bengt Westerberg är uppskjutandet av den förlängda föräldraförsäkringen en symbolfråga, för att man skall skapa förståelse hos människorna ute i samhället för hur allvarlig krisen är. Om det är så illa, är det verkligen ett uttryck för förakt för människor. Planerna på ett kommunalt skattestopp skall fullföljas, skriver finansutskottet i sitt betänkande, och i dagens nummer av Kommun-Aktuellt står det att skattestoppet skall förlängas till två år. Det hade ju varit intressant att få veta om det är sant eller inte. Utifrån vad vi har hört nu under dagen om pågående diskussioner inom regeringen kan jag förstå att det inte går att få något svar redan i dag. Det kommunala skattestoppet skall rädda skatteuppgörelsen och dämpa den kommunala expansionen, står det vidare i betänkandet. Erik Åsbrink uttryckte sig annorlunda: Man skall bringa den kommunala konsumtionsökningen i överensstämmelse med tillväxten i ekonomin. Vad betyder det nu då? Vilka konsekvenser får det för kvinnorna? Jo, det betyder mindre satsningar på barnen, mindre satsningar på de gamla, på skolan och på kvinnorna, för vi vet att inom den offentliga sektorn finns 80 96 av de kvinnor som förvärvsarbetar i dag. De har tunga jobb, stor andel arbetsskador, dåliga arbetstider, mycket deltidstjänster och låga löner. Cirka en miljon kvinnor har under 100 000 kr. på ett år. Ungefär 100 000 kvinnor måste få sin lön kompletterad med socialbidrag, trots att de arbetar. Som åtminstone de offentliganställda kvinnorna kommer ihåg, var det när Kommunalarbetareförbundet hade lagt sitt strejkvarsel som stoppaketet lades fram av regeringen. Och även om förslaget om strejkförbud och lönestopp drogs tillbaka innan regeringen föll, är det minst sagt anmärkningsvärt att regeringen över huvud taget kunde lägga fram ett sådant paket. Den har tydligen glömt vems mandat den sitter på. Att maktmissbruk straffar sig förr eller senare, det har vi sett exempel på i omvärlden det senaste halvåret. Det talas också i betänkandet om behovet av att säkerställa ekonomisk balans genom att öka utbudet av arbetskraft och dämpa efterfrågan. Uppenbarligen menar man inte att utbudet av arbetskraft skall öka inom barnom sorg, sjukvård och äldreomsorg, eftersom den kommunala expansionen skall minska. I vpk har vi föreslagit satsningar på den offentliga sektorn, så att t.ex. de närmare 50 000 deltidsarbetslösa kvinnorna skulle kunna få ett heltidsjobb och de ungefär lika många som är arbetslösa på grund av att de inte har någon barnomsorg skulle kunna komma ut i arbete. Vpk är inte berett att stödja förslag som har sin udd riktad mot kvinnorna som grupp, och därför kan vi heller aldrig stödja ett förslag om kommunalt skattestopp. Det är också märkligt att folkpartiet så okritiskt ställer upp på de här kraven. Folkpartiet vill ju gärna se sig som ett kvinnopolitiskt radikalt parti, men de här förslagen är ju ett slag i ansiktet på den stora gruppen av förvärvsarbetande kvinnor. Erik Åsbrink talar om politiskt risktagande när det gäller samarbete med socialdemokraterna, och i det här fallet är jag beredd att hålla med honom. Jag vill också säga något om de regionalpolitiska konsekvenserna av den här ekonomiska politiken. Som i så många andra sammanhang glömmer man bort stora delar av Sverige när man talar om det ekonomiska läget. I verklighetens värld är det nämligen inte överhettning överallt. Till största delen är överhettningen ett storstadsfenomen som dess värre får negativa effekter också för övriga delar av landet. I Västerbottens inland har man fortfarande en öppen arbetslöshet som ligger långt över snittet för riket. 4, 5 och 6 20 i öppen arbetslöshet kan knappast karakteriseras som tecken på överhettning. Ändå drabbas hela Sverige av den överhettning som finns i storstäderna och de snabba kostnadsökningarna som bl.a. leder till att boendekostnaderna ökar orimligt mycket. Sammantaget pekar det här på en stor obalans i samhället. Det är ekonomiskt oförsvarligt, det är dålig ekonomisk politik att acceptera en sådan obalans. Jag tror dessutom inte att någon inbillar sig att marknadskrafterna kan lösa de här problemen, eftersom de regionala obalanserna är ett resultat av att marknadskrafterna har fått ett alldeles för stort utrymme. Att det är kris i samhället och obalans framgår också av synen på miljöns betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Fortfarande har miljöfrågorna karaktären av något som man sysslar med vid sidan om den ekonomiska politiken. Ett exempel kan vara socialdemokratins inställning till Öresundsbron. Med all sannolikhet stöder socialdemokraterna bilbron över sundet, men jag törs inte vara alldeles säker, eftersom diskussionerna pågår. Vem vet, det kan kanske bli ändring där också? Men frågan är om man har vägt in de ekonomiska effekterna av de miljökonsekvenser som en bilbro för med sig, sett på litet längre sikt. Det finns i Sverige 10 000 sjöar som är svartlistade på grund av för höga kvicksilverhalter, och ytterligare 10 000 skulle behöva svartlistas. Vad betyder det för den ekonomiska utvecklingen i Sverige? Hur skall man värdera en frisk livsmiljö i ekonomiska termer? Kan marknadskrafterna rädda kvicksilversjöarna? I vpk är vi övertygade om att om vi skall få en bra ekonomisk utveckling i Sverige måste vi föra en politik som utgår från människornas behov och naturens förutsättningar. Vi måste ha en politik som bygger på demokratiska rättigheter och verkligt inflytande i arbetslivet. Det är det som vi kämpar för, och det är det vi vill ha. Det är därför vi inte heller kan ställa upp på den politik som regeringen har fört under det senaste halvåret.